Herr talman! Den i Karlskrona producerade tidningen Bilsport har i nr 7 år 1988 en stort uppslagen intervju med landets finansminister. Enligt tidningsintervjun är Feldt positiv till en svensk 30-årsregel, som innebär att veteranfordon slipper skatt i vissa avseenden. Han uttalade också att det inte lär bli fråga om någon stor ekonomisk förlust för staten, eftersom det endast — Prot. 1988/89:110 är fråga om ett fåtal fordon. Det är ju möjligt att socialdemokraternas 9 maj 1989 företrädare i skatteutskottet inte läser den välgjorda och populära tidningen Bilsport, men det är anmärkningsvärt att Feldts åsikter inte förmedlas till den socialdemokratiska utskottsgruppen. Feldt uttalar vidare i den aktuella tidningsintervjun att bilentusiasterna skulle få besked efter årsskiftet 1988-1989 om vilken lösning man har valt från regeringens sida när det gäller hur skattebefrielsen avseende vägtrafikskatten för veteranbilar skall utformas. Dessutom skulle besked lämnas angående accisen. Enligt Feldt finns det två alternativ — ett system med en rullande 30-årsgräns eller ett system där man med jämna mellanrum återkommer till riksdagen med förslag om ändring när det gäller fr.o.m. vilken årsmodell bilar skall räknas som veteranbilar. Varför har socialdemokraterna inte följt upp Feldts uppfattning i riksdagen? Varför har man gått ifrån löftet till veteranbilsägarna? Motorintresset är stort i vårt land. Bland ungdom är motorintresse och motorhobby stora fritidsfrågor. Renovering av äldre bilar och motorcyklar intresserar såväl gammal som ung. De återkommande, välbesökta veteranbilsutställningarna ger belägg för det stora intresset. Eftersom tillgången på veteranfordon inom landet inte är stor, försöker man hitta objekt utomlands. Då det många gånger är fråga om tyngre fordon kan bilaccisen vid import uppgå till 15 000—20 000 kr. En så orimligt hög beskattning hämmar onekligen hos våra ungdomar intresset för att kunna förverkliga en dröm om en veteranbil. Många får inte råd att skaffa sig en sådan bil på grund av den höga beskattningen. I Norge och Finland har man insett det orimliga i att beskatta denna typ av bilar så hårt. Vi föreslår att riksdagen skall följa deras exempel. Vi vill av praktiska skäl införa en rullande 30-årsgräns. Vi vill sänka accisen på denna typ av bilar till ett fast belopp på ca 1 500 kr. Vi vill också befria dessa fordon från vägtrafikskatt. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 5 i detta betänkande.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 30 som vi nu debatterar behandlar dels en proposition som innehåller förslag till förändringar av bilaccisen, dels några motioner från den allmänna motionstiden. Vi i folkpartiet har inte något att invända mot propositionen. Däremot har vi en reservation till betänkandet. Reservationen utgår från motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. I reservationen föreslår vi tillsammans med moderaterna att regeringen skall lägga fram ett förslag om en rullande 30-årsgräns för befrielse från vägskatt för äldre fordon. Bakgrunden till detta är att den 1 januari 1985 slopades den årliga fordonsskatten för motorfordon av årsmodell 1950 och äldre. Skälet till skattebefrielsen var att dessa fordon betraktas som veteranbilar och därför utnyttjas mycket sällan. Som regel körs dessa bilar endast kortare perioder under sommaren eller till och från en uppvisning eller liknande. Genom att 39 ägaren slipper att betala fordonsskatt behöver han inte göra ständiga anmälningar till länsstyrelsen för att få bilen avställd när den inte används. Eftersom gränsen för skattebefrielse går vid 1950 års modell, blir det allt färre bilar som kommer i åtnjutande av skattefördelen. Därför anser vi att en rullande gräns vore att föredra. Olika frivilliga organisationer för veteranbilar har dessutom redan ett rullande schema, där man tar hänsyn till årsmodell. Vi i folkpartiet menar att det skulle vara en avsevärd fördel om veteranbilsorganisationernas regler om veteranbilar och statens skatteregler skulle överensstämma. Vidare vill vi stödja och stimulera intresset för veteranbilar, som även har social betydelse. Det blir inte heller några större kostnader eftersom det rör sig om ett mycket begränsat antal bilar. Jag ber därför att få yrka bifall till förslaget i reservation nr 5.
Herr talman! I detta betänkade gällande bilaccis behandlas ett centerkrav om nybilsrabatt på 10 26 av accisen för bilar som uppfyller krav på miljövänlighet. I motionen föreslås även en annan tänkbar modell, nämligen en sänkning av mervärdeskatten på nya bilar. Herr talman! Från centerpartiet har vi under ett flertal år redovisat förslag till stimulanser för att utvecklingen mot miljövänlig teknik skall kunna påskyndas. Gång efter annan när vi har redovisat sådana här förslag har riksdagen röstat emot oss, trots allt vackert tal om behovet av miljöinsatser. Vi är väl medvetna om att det nu pågår ett omfattande skatteutredningsarbete och att det t.ex. finns en speciell miljöavgiftsutredning. Jag tycker ändå att det är viktigt att i detta sammanhang betona en princip som centern har hävdat länge men inte har fått gehör för. Man bör nämligen kunna använda skattesystemet för att stimulera vissa åtgärder, och man bör kunna differentiera skattesystemet för att t.ex. uppnå miljöpolitiska mål. Tyvärr har vi fått alltför litet gehör för detta. Vi tycker att det är synd att vi inte i detta fall har fått stöd i utskottet för en nybilsrabatt på 10 96 för att uppfylla miljöpolitiska mål. Herr talman! Kammaren kommer senare i vår att behandla energioch miljöskatter, som också har behandlats i skatteutskottet. Jag vill dock åter understryka den princip centern anser vara viktig, om vi skall tala allvar när det gäller att åstadkomma miljöpolitiska insatser: Vi måste våga använda skatter och avgifter och differentiera dem för att stimulera. Här får ingen medelsarsenal gå förlorad eller sättas åt sidan. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 3 i betänkandet.

Herr talman! Det är mycket som hade varit annorlunda om man i tid kunnat förutse och velat inse konsekvenserna av det som verkligen skedde. Dagens exempel gäller bilen, denna enligt många oumbärliga del av vår vardag. Låt oss för ett ögonblick anta att man vid seklets början, innan man hade anpassat sig till bilen, vetat om hur många döda och lemlästade människor den skulle skörda varje dag, vetat om hur stora och kanske irreversibla skador den skulle åstadkomma på vår miljö. Givetvis hade man aldrig låtit Prot. 1988/89:110 den utvecklas på det sättet. Man hade då i tid utvecklat transportmedel med 9 maj 1989 sådana egenskaper, sådana hastigheter, sådana utsläpp att deras goda egenskaper inte alltid skulle motverkas av deras olyckliga konsekvenser. Nu står vi där vi står. Vi har ett effektivt transportmedel, som vi har gjort till en integrerad del av vårt livsmönster, men som orsakar så mycket skada. Det är ju alldeles nödvändigt att vi begränsar dess inflytande så långt det är möjligt. Då är de ekonomiska styrmedlen de naturliga att använda i vårt marknadsekonomiska system. En förbättring av bilens miljöegenskaper har man fått i och med den katalytiska avgasreningen, men vi måste komma ihåg att detta inte är en slutgiltig lösning. I stället för de försurande kväveoxidutsläppen har man fått den reducerande dikväveoxidgasen, som bidrar till förstöringen av jordens ozonskikt. Den enda radikala lösningen på problemet är att köra bil mindre. Vad vi kan göra här är att utnyttja skatternas styrande effekter. Jag yrkar bifall till reservation 1, en miljöpartireservation, i vilken jag avvisar den sänkning av bilaccisen som föreslås av regeringen. Reservation 2 grundar sig på en väl motiverad socialdemokratisk motion, där Hans Rosengren föreslår att motorstyrkan snarare än vikten skall utgöra grunden för beräkningen av bilaccis. Både när det gäller miljöskadorna och när det gäller allvarliga olyckor är det den höga motorstyrkan hos små sportbilar snarare än bilens vikt som har betydelse. Jag yrkar bifall till reservation 2 som avser moment 3.

Herr talman! Jag hade nästan tänkt gå upp i talarstolen och enbart yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Jag skall ändå något kommentera det som har sagts här av de föregående talarna. Det betänkande som nu är föremål för riksdagens ställningstagande är föranlett av regeringens proposition nr 107. Där föreslås att försäljningsskatt vid import skall tas ut även för fordon som vid införsel är isärtagna, om det kan antas att fordonen efter importen skall iordningställas till fordon av skattepliktigt slag. Den delen av propositionen har inte föranlett några motioner. Däremot har förslaget om slopande av bilaccisrabatten fått miljöpartisterna att reagera. Som den minnesgode kommer ihåg beslöt denna kammare för tre år sedan beträffande personbilar av 1987 och 1988 års modeller att dels höja bilaccisen generellt, dels sätta ned accisen för bilar som redan försetts med sådan avgasrening som fr.o.m. årsmodell 1989 blivit obligatorisk. Nu föreslår dock regeringen att både nedsättningen för bilar med avgasrening och den generella höjningen skall slopas. I sin reservation föreslår miljöpartiet ett bibehållande av den generella höjningen, vilken enligt dess förmenande också bör tillämpas på nyare bilar. Ett bifall till denna reservation anses inte av utskottsmajoriteten vara motiverat. Det torde inte heller få de effekter miljöpartiet förväntar sig, dvs. mindre biltäthet. Jag tyckte att det var dåliga ekonomiska styrmedel Gösta Lyngå presenterade här. Jag kan ta ett exempel. Om Stockholm skulle ha samma biltäthet som Karesuando församling i Kiruna kommun, räknat efter yta, hur många 4 bilar tror då Gösta Lyngå att det skulle finnas i Stockholm? Jag vet att han inte kan svara på den frågan. Jag kan tala om för honom att det då skulle finnas tio bilar i Stockholm. Den biltäthet vi har där uppe är inget miljöproblem för oss. Tvärtom, det skulle vara större problem för oss med en mindre biltäthet. Bilen är faktiskt nästan det enda fortskaffningsmedel vi har i glesbygden. När det gäller det andra förslaget från miljöpartiet om ändrad beräkningsgrund för accis finns det möjligheter att återkomma så snart förslag föreligger från den utredning som har till uppgift att utreda den indirekta beskattningen. Vad sedan beträffar de tre övriga reservationerna i detta betänkande, som samtliga är borgerliga, vill jag enbart hänvisa till det som har sagts tidigare. Det här är gamla motioner som återkommer år efter år. Kan ni inte göra ett uppehåll ett år åtminstone med dessa motioner? Det är egentligen samma argumentation som förs från båda håll. Ingenting nytt har kommit fram i dessa frågor, som skulle kunna medföra att vi ändrade vår uppfattning. Karl-Gösta Svenson frågar oss socialdemokratiska ledamöter i utskottet varför vi inte läser den här aktuella motortidningen — vad den heter kommer jag inte ihåg. Det var i alla fall en motortidning, där finansministern hade gjort ett uttalande som gick i samma riktning som Karl-Gösta Svensons uppfattning. Jag tänker personligen inte agera springpojke åt Karl-Gösta Svenson. Jag skulle rekommendera honom att ställa en fråga till finansministern eller interpellera, så att han får en bredare debatt, om detta nu är en så viktig sak som han vill göra gällande. Jag skulle vilja slippa argumentera med Håkan Hansson genom att rekommendera honom att läsa s. 10 i betänkandet och ta intryck av vad vi från utskottsmajoriteten säger där.

Herr talman! För att det skall bli rätt i protokollet yrkar jag bifall även till reservation 1, min egen reservation. Jag kan, med användande av Bruno Poromaas aritmetik, förstå att det skulle finnas ungefär tio bilar i Stockholm i det läget. Jag kan dela den dröm som man har om att så verkligen skulle vara fallet. Vi är emellertid långt därifrån. Det finns många bilar i Stockholm. Det finns också många bilar över hela världen. Det är den totala effekten av dem som är allvarlig. Det är alldeles givet att bilen har en annan och mycket viktigare funktion i Karesuando. Det erkänner vi också inom vårt parti. Vi har också velat kompensera glesbygden för sådana nackdelar som kommer av en högre skatt på fordonen. Men vi måste vara överens om att bilen, sådan den nu är, inte är något bra fortskaffningsmedel, även om den blivit en nödvändig del av vårt samhälle. Vi hoppas att annan teknik skall utvecklas, bättre typer av bilar, som vi kan se litet mera positivt på.
Herr talman! Till Bruno Poromaa kan jag inte låta bli att säga att det är en väldig nonchalans han visar när han anser att ett ärende som varit uppe flera gånger inte är värt att debattera. Bakgrunden till den reservation som vi lämnat, som vi bl.a. kommit med = Prot. 1988/89:110 även tidigare år, är ju att man 1985 beslöt att bilar av årsmodell 1950 och 9 maj 1989 tidigare inte behövde betala fordonsskatt. Det skedde för att människor med veteranbilar skulle slippa vända sig till länsstyrelsen om och om igen när de ville ta ut sina bilar i samband med utställningar och sedan avställa dem igen. Tanken var att underlätta för dessa fordonsägare. Sedan har det gått några år och färre och färre bilar åtnjuter denna befrielse. Men de är ju fortfarande veteranbilar, när de är 30 år gamla och mer. De deltar i tävlingar och utställningar på samma sätt som bilar av årsmodell 1950 och äldre. Bilar av en senare årsklass kan dock inte vara med på samma premisser, eftersom man inte har infört en rullande gräns för veteranbilarna. Jag tycker att så länge socialdemokraterna inte kan lämna en förklaring till varför man inte kan acceptera en rullande gräns för veteranbilar med gemensamma skatteregler, så länge måste man faktiskt i Sveriges riksdag få ta upp dessa frågor till diskussion. Jag kommer att göra det ända tills socialdemokraterna förstår att det finns ett värde med att ha veteranbilar och en rullande gräns.
Herr talman! Jag kan konstatera att Kjell-Olof Feldt i denna intervju haft inställningen att han skulle se positivt på en förändring av beskattningen. Men tyvärr delas hans uppfattning i detta avseende inte av den socialdemokratiska utskottsgruppen. Bruno Poromaa är ju också, som företrädare för gruppen, väldigt ogin emot ett stort antal aktiva ungdomar, som vill ägna sig åt verksamheten att bygga om bilar. De har svårt att få tag i dessa bilar i Sverige. När de skall importera dem blir det mycket dyrt. Som jag sade nyss kan det kosta 15 000 till 20 000 kr. i accis, utöver bilinköpet som också kan vara kostsamt. Det hindrar ett stort antal ungdomar att ägna sig åt denna verksamhet. För att vinna tid vill jag i övrigt instämma i vad Britta Bjelle nyss sade om vägtrafikskatten på veteranbilar. Det borde vara en rullande 30-årsgräns. Den skulle vara. mycket enkel och praktisk att genomföra, en förenkling i ett annars komplicerat skattesystem.
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera Gösta Lyngå att komma med andra förslag än dem han i dag har presenterat. Om han nu skall börja med en kompensation till glesbygdsborna så uppfattas detta som ett slags nådegåvor. Det vill de definitivt inte vara med på. Men Gösta Lyngå skall också vara medveten om att i de biltäta regionerna bor de mest välbärgade människorna. En stor del har råd att ha bil oavsett vad det kostar. Britta Bjelle tycker att det är en väldig nonchalans när jag inte gör en djupdykning i argumentationen över de motioner som har behandlats otaliga gånger förut. Jag tycker att det är en väldig nonchalans från oppositionspartiernas sida att återkomma årligen med samma motioner. Det enda man gör med dem är att ändra datum och eventuellt ha andra undertecknare än tidigare. När det gäller jämförelserna mellan den norska och den svenska accisen är det bara halva sanningen som framförs. Man kan inte göra sådana jämförel 43 ser som görs här i debatten. Accisen för de norska personbilarna är väsentligt mycket högre än för de svenska. När det gäller vägtrafikskatten för veteranbilar vill jag säga att skälen till vår ståndpunkt har förstärkts under senare tid, eftersom KIS också kommer att se över metoden att ersätta fordonsskatten på vissa lättare fordon med höjd bensinskatt. Av den anledningen har skälen till ett avslag stärkts. Det har påpekats för mig att jag under mitt första anförande inte yrkade bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Om jag inte gjorde det då, gör jag det nu.
Herr talman! Till Bruno Poromaa vill jag säga att vi visst har förslag på konstruktioner som skulle kompensera glesbygden för de högre kostnaderna. Det gäller inte bara bilaccisen utan också bensin och annat som verkligen är mycket dyrare i glesbygden. Vi vill att folk skall kunna bo i glesbygden. Vi skall ha en levande bygd trots att den är gles. Men om det nu kostar mer, då skall väl staten kunna subventionera utan att det betraktas som nådegåvor? Det är en del av det system vi har att samhället tar ansvar för sådana områden som inte direkt kan bära sina egna kostnader. Det kostar olika mycket att bo på olika ställen, och det skall väl staten kunna ta hand om utan att Bruno Poromaa kallar det för nådegåvor. Det är inte den saken det är fråga om.
Herr talman! Man kan tycka att den fråga som jag tar upp, nämligen om skattebefrielse för veteranbilar, inte är någon särskilt stor fråga. Men för dem det berör är det väldigt angeläget. Ägaren till en veteranbil från 1950 behöver inte avställa och anmäla sin bil hos länsstyrelsen allteftersom han deltar i utställningar eller veterantävlingar eller vad det kan vara. Men den som har en bil, som räknas som veteranbil men är av årsmodell 1951, den personen måste anlita länsstyrelsen stup i kvarten. Detta är kostsamt för staten. Jag kan faktiskt inte förstå vad socialdemokraterna menar när de inte anser att det som räknas som veteranbil, alltså ca 30 år gamla bilar och äldre, inte skall kunna behandlas på ett likvärdigt sätt. Det är detta frågan handlar om, och där har socialdemokraterna inte gett något svar.
Herr talman! Jag konstaterar att Bruno Poromaa, som kommer från ett glesbygdslän med stora avstånd, tydligen tycker det är bra att vi nu skall växla vägtrafikskatt till bensinskatt, vilket gör att bensinpriset stiger med ungefär en 50-öring. Den uppfattningen delar tydligen Bruno Poromaa. I kombination med försämrade bilavdrag drabbar det i stor utsträckning den befolkning som Bruno Poromaa företräder i Sveriges riksdag, liksom det missgynnar veteranbilsägare. Sedan tycker jag att det kan bli en ansenlig rabattering, upp till 15 000 kr., om man fastställer en schablonaccis på 1 500 kr. Det har ingen betydelse vilken bruttoaccis man har i Norge. I Norge är det en nettoaccis på 1 500 kr. på veteranbilar. Detta är det väsentliga, och det skulle kunna innebära en rabattering för svenska ungdomar på upp till 15 000 kr.
Herr talman! Den uppfattning Gösta Lyngå framför här har inte påverkat 9 maj 1989 mig på något sätt. Gösta Lyngå har en gång i tiden bott i de regioner som jag kommer ifrån. Jag tror att om han hade stannat kvar där hade hans uppfattning i många saker säkerligen inte ändrats i så måtto att han hade blivit miljöpartist. Jag tror inte att han var miljöpartist när han bodde i Kiruna, utan det är vid senare datum som han har ändrat uppfattning. Till Britta Bjelle ville jag ytterligare säga att denna fråga kommer uppi KIS, så låt oss avvakta den utredningen. Detsamma vill jag säga till Karl-Gösta Svenson. Vi tar resonemanget om bensinskatten när förslaget från KIS föreligger.
Herr talman! Vid den tidpunkten fanns inte miljöpartiet, men i hjärtat var jag nog miljöpartist då också. De argument jag har kvarstår fortfarande. Det skall köras bil mindre, på grund av bilens skadeverkningar och utsläppen, men det är ju alldeles givet att där man behöver bilen skall man å andra sidan kunna stödjas så att inte skadan blir alltför stor för de människor som bor där och som jag i och för sig gärna skulle vilja tillhöra.
Herr talman! Till Gösta Lyngå vill jag säga att miljöpartiets politik är en fara för övre delen av det här landet. Det ser man på miljöpartiets representation i denna församling. Ni har inget ombud för den övre halvan av Sverige.

Herr talman! Inte enbart antalet år i riksdagen är befordringsgrund för viktiga uppgifter. Även antalet år i livet har viss betydelse. Tack vare denna tilläggsbestämmelse har jag tilldelats uppgiften att informera kammaren om moderata samlingspartiets synpunkter och yrkanden vad gäller pensionärernas beskattning. För att inte samtliga ledamöter skall hinna bli pensionärer innan jag avslutat mitt anförande skall jag fatta mig kort. Ärendet har redan skjutits upp ett flertal gånger, som bekant. Vi vet också alla att inga andra grupper i vårt samhälle har så höga marginaleffekter, dvs. ökade skatter och minskade bidrag, på inkomstökningar som folkpensionärer med låg eller genomsnittlig pension. För dem 45 med pensioner under drygt 94 000 kr. kan den samlade marginaleffekten uppgå till nära eller i vissa inkomstlägen t.o.m. över 100 9o. Praktiskt taget hela inkomstökningen för dessa pensionärer går bort i ökad skatt på grund av att både deras extra avdrag och deras kommunala bostadstillägg är inkomstrelaterade. Vad gäller reservation 1, som jag naturligtvis yrkar bifall till, och som har avgivits av moderater och även fått anslutning av folkpartiet, vill jag påpeka att vi anser det fel att folkpensionärerna drabbas av högre marginaleffekter än andra inkomsttagare. Enligt vår uppfattning är det anmärkningsvärt redan med en marginaleffekt på 60-65 26 vid löneinkomster, och marginaleffekter upp till 90 26 vid annan förvärvsverksamhet är helt orimliga. Därför anser vi att åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med förhållandet. I avvaktan på RINK:s förslag bör därför marginaleffekten nedbringas genom att förvärvsinkomst undantas vid inkomstprövning av pensionärernas extra avdrag. Reservation 2 gäller inkomstprövning av pensionärernas extra avdrag vid skattefria inkomster. Skattefria livräntor och den skattefria delen av exempelvis AGS-försäkring skall inte träffas av någon skatt. Så blir heller inte fallet om den berättigade inte är pensionär. Är den berättigade pensionär blir den skattefria inkomsten i praktiken beskattad. Genom att den skattefria inkomsten beaktas vid inkomstprövningen av det extra avdraget kommer den berättigade att få betala högre skatt som en följd av den skattefria inkomsten. Härigenom blir den skattefria inkomsten indirekt beskattad, och skatten blir dessutom högre ju lägre inkomster pensionären har. Den pensionär som har så hög inkomst att han inte är berättigad till extra avdrag drabbas ju inte. I sammanhanget kan det vara värt att notera att t.ex. skattefri ränta på allemanssparkonto inte beaktas på detta sätt, vilket visar det orättvisa och godtyckliga i den nu redovisade indirekta beskattningen av skattefri livränta och arbetsskadeersättning. Vi anser således att den indirekta beskattningen av skattefri livränta och ersättning vid arbetsskada bör upphöra. Enligt vår uppfattning bör regeringen lägga fram förslag, som innebär att skattefri livränta och skattefri ersättning vid arbetsskada inte beaktas vid inkomstprövningen av det extra avdraget. Reservation 5, som vi är ensamma om, gäller skattefrihet för hemsjukvårdsoch hemvårdsbidrag till pensionärer. Enligt vår uppfattning finns det skäl att i avvaktan på förslaget att marginaleffekterna för pensionärerna undanröjs införa en generell skattefrihet för hemsjukvårdsoch hemvårdsbidrag, främst med hänsyn till konsekvenserna av en beskattad ersättning. Reservation 6 gäller förmögenhetsprövning av pensionärernas extra avdrag i allmänhet. fr.o.m. den 1 januari i år avtrappas det extra avdraget med 10 96 av den del av förmögenheten som överstiger 100 000 kr. Även om detta innebär en viss förbättring jämfört med tidigare gällande regler för den som har låg pension, kvarstår ändå principen att den pensionär som har låg pension får sin skatt höjd på grund av att hon eller han, trots låga inkomster som resulterat i låg pension, har lyckats spara ihop en summa till sin ålders dagar. Vi beslöt nyligen här i riksdagen om den förbättringen att förmögen het upp till 400 000 kr. som är bunden i boendet — eget hus eller bostadsrätt = Prot. 1988/89:110 skall undantas från att påverka det extra avdraget. Härigenom lättar 9 maj 1989 skattetrycket något för pensionärer som har sina besparingar bundna i boende. Men det kvarstår när vederbörande på grund av ålder eller annat måste sälja sin bostad för att flytta till hyreslägenhet.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

Herr talman! Folkpartiet har i många år arbetat för en mera flexibel pensionsålder. Enligt folkpartiets uppfattning skall människor som känner behov av detta kunna välja en förtida pension. På motsvarande sätt skall också den som vill fortsätta sin yrkesverksamhet efter uppnådd pensionsålder kunna göra detta. Möjligheter skall finnas till deltidspension, liksom att varje pensionär bör ges största möjliga valfrihet att välja full eller nedtrappad arbetstid efter uppnådd pensionsålder. Folkpartiet har också aktivt medverkat vid införandet av deltidspensionssystemet. Under hela denna tid då våra strävanden varit inriktade på att åstadkomma denna valfrihet och flexibilitet har skattesystemet och regler på socialpolitikens område verkat i rakt motsatt riktning. Reglerna för det extra avdragets nedtrappning mot förmögenhet har verkat som en ren straffbeskattning för de människor som velat avstå konsumtion och spara för att ha det litet bättre på ålderns höst. Likaså har den som skaffat sig ett eget hem — vilket ju samhället som bekant aktivt stöder — också straffbeskattats för ett vanligt ordinärt egnahemsboende efter uppnådd pensionsålder. Herr talman! De regler som jag nyss kritiserat går på intet sätt ihop med den syn och den omtanke som vi från folkpartiets sida vill rikta mot de människor som efter ett fullt och i de flesta fall hårt dagsverke helt eller delvis dragit sig tillbaka ifrån arbetslivet. Det känns därför positivt att reglerna för förmögenhet i form av bostad fått en mänskligare utformning. Helst borde förmögenhetens inverkan på det extra avdraget helt ha avskaffats, men det är i alla fall en ljusning att vi kommit dit vi kommit. Tyvärr är denna ljusning inte på något sätt heltäckande. Fortfarande straffar snarare än belönar skattesystemet insatser i arbetslivet som görs efter uppnådd pensionsålder. Fortfarande verkar regler på socialpolitikens område i samma riktning. Den hantverkare som väljer att göra en arbetsinsats efter pensioneringen berövas ofta 90 90 av vederlaget för denna insats. Den yrkesarbetare som gör sammalunda blir av med två tredjedelar av lönen i skatt och bortfall av KBT. En omfattande reformering av det svenska skattesystemet pågår nu på utredningsstadiet. Från folkpartiets sida menar vi att denna fråga är så viktig att en ändring behövs omgående. Därför bör ett förvärvsavdrag om 10 000 kr. införas för pensionärer. Inkomster av tjänst och rörelse upp till detta 47 belopp skall vara skattefri och inte heller påverka pensioner eller andra förmåner. I det konjunkturläge vi nu har vill socialdemokraterna hindra folk från att arbeta genom att straffa ut dem med högre skatt. Men det finns också ett annat sätt att lösa överhettningen på. Man kan faktiskt stimulera människor att arbeta mera. Det får samma verkan, dock på ett mera positivt sätt. Herr talman! Den skattemässiga behandlingen av pensionärer vittnar inte om någon större tacksamhet mot dem som dragit ett tungt lass vid uppbyggnaden av välståndet i vårt land. Det torde stå helt klart för alla och envar. Det finns dock en grupp av pensionärer som behandlas fullständigt exceptionellt. Det gäller pensionärer med skattefria livräntor. Trots att Hugo Hegeland gick in på den saken skall jag upprepa detta. Jag har år efter år sedan jag kom till riksdagen motionerat om denna sak. Dessa inkomster är ju uttalat skattefria och skall enligt lagstiftningen inte träffas av någon skatt. Så blir inte heller fallet så länge som den som t.ex. uppbär en skattefri livränta inte är pensionär. När vederbörande uppnår pensionsåldern blir däremot den skattefria inkomsten helt plötsligt i praktiken beskattad. Då uppstår alltså den fullständigt perversa situationen att den pensionär som har så hög inkomst att han eller hon inte äger rätt till extra avdrag slipper betala skatt för livräntan, medan den som har låg pension får betala skatt. Skatten blir dessutom högre ju lägre pensionen är. Man måste, herr talman, ha en till ytterlighet förvrängd uppfattning om vad ordet solidaritet innebär om man skall kunna tycka att denna ordning är acceptabel. Pensionärer med höga pensioner slipper skatt på livräntan. Pensionärer med låga pensioner får betala skatt och skatten blir högre ju uslare pension man har. Jag måste ställa frågan till socialdemokraternas talesman Lisbeth Staaf Igelström här i kammaren: Hur länge skall ni låta denna rättsvidriga, ovärdiga situation bestå? Är det inte snart dags att räta på ryggen och höja näsan över lågvattenmärket? Känner ni ingen skam mot dessa pensionärer, vars yrkesverksamhet kostat dem några fingrar, en hand, en arm, givit dem silikos eller något annat men? Till Bruno Poromaa, som ironiserade över att samma motioner återkommer år efter år i kammaren, vill jag säga: Jag kan försäkra Bruno Poromaa och andra socialdemokrater också att jag inte tänker lämna mig själv eller dem någon ro förrän denna vidriga sak är avklarad. Herr talman! Jag vet ju att kammarens tidsschema är hårt ansträngt. Jag slutar därför med att yrka bifall till alla reservationer i detta betänkande som är undertecknade av folkpartister.

Herr talman! I en interpellation till finansministern i november 1987 visade jag vilka orimligt höga marginalskatter pensionärer med låg eller relativt låg pension har. Då var gränsen 80 000 kr. i inkomst, nu är det ungefär 94 000 kr. i inkomst för dem som drabbas särskilt hårt av marginaleffekter. Jag visade i den interpellationen att av arbetsinkomster och andra extra inkomster utom räntor gick minst 90 96 bort i ökad skatt och minskat kommunalt bostadstillägg. Jag visade även att den i särklass högsta marginal skatten drabbade de lågpensionärer som lyckats skaffa sig besparingar. På Prot. 1988/89:110 den ränta besparingarna kunde ge kunde över 200 96 gå bort i skatt och 9 maj 1989 minskat KBT. Det hade varit förvånansvärt tyst om dessa förhållanden innan jag för knappt ett och ett halvt år sedan tog upp dem i interpellationen till finansministern. Det hade varit tyst trots att marginalskatter för andra inkomsttagare än pensionärer praktiskt taget alltid haft en framträdande plats i den politiska debatten. Men jag är glad över att den tystnaden har upphört och att det har blivit en offentlig debatt och en debatt här i riksdagen. I höstas gjordes vissa smärre förbättringar genom ett regeringsförslag som dock inte var motiverat av rättvisa för pensionärerna utan av att man ville få fler pensionärer ut i arbetslivet. Ett annat exempel på att tystnaden har upphört är de många riksdagsmotioner som numera väcks. Inte mindre än 13 motioner väcktes i januari i dessa frågor. Pensionärernas skatter har i år fått ett eget betänkande. Tidigare kunde man hitta dessa frågor — i den mån de berörts — i betänkanden om inkomstskatter m.m. Tyvärr är det en majoritet av s och vpk som avstyrker samtliga motioner som syftar till att genom olika lösningar bidra till att ge pensionärerna ett rimligare skattesystem. De regler som i år gäller för pensionärerna leder ju till att pensionärer med upp till ca 94 000 kronors inkomst får betala ungefär 60 96 av sin inkomst i skatt om den utgör inkomst av arbete som anställda. Men är det inkomst av egen rörelse eller uppdragsverksamhet eller extrapensioner, kan de räkna med att omkring 90 och i en del fall inemot 100 92 går bort i skatt och minskat KBT. KBT behandlas av socialförsäkringsutskottet, men vi ser i det betänkande därifrån som vi har fått och snart kommer att ta ställning till här i riksdagen, att socialdemokrater och kommunister även där avvisar kravet om att göra det bättre för pensionärerna då det gäller avtrappningen av KBT. Även med de reformer som genomfördes i höstas kan långt över 100 96 av ränteinkomster gå bort i ökad skatt och minskat KBT. Anledningen är att det extra avdraget för lågpensionärerna minskas, både på grund av inkomst och på grund av besparingar. Samma är det med KBT. Herr talman! Det nuvarande systemet straffar de pensionärer som har följt de riktlinjer samhället har ställt upp, nämligen att vi skall spara och att vi skall planera vår ekonomi. Nuvarande system leder till att pensionärer inte alls motiveras till att skaffa sig mer inkomster, i varje fall inte beskattningsbara. De lockas inte till att ha besparingar eller att redovisa sina besparingar. Bouppteckningsförrättare brukar berätta om hur de i byrålådor och annat finner en hel del besparingar som pensionärerna har där för att slippa både ränta och de skattekonsekvenser denna medför. Målet för skattepolitiken måste vara att pensionärer liksom alla andra inkomsttagare skall ha rimliga marginalskatter, så att det för pensionärer liksom för andra lönar sig att öka sina inkomster, lönar sig att planera sin ekonomi och lönar sig att spara för att därigenom öka sin trygghet. Vi inom centern anser att vi inte kan fortsätta att ha ett sådant system som straffar sparande och straffar dem som vill skaffa sig mera arbetsinkomster. Vi skall ha ett system som stimulerar pensionärerna till att vara verksamma. 49 I de båda centermotioner som behandlas i detta betänkande tar vi upp två frågor: dels avskaffande av systemet med att extraavdraget minskas på grund av besparingar, dels en snabb översyn av systemet med att extraavdraget minskas på grund av ökande inkomster. Först detta om besparingar. Jag nämnde inledningsvis några exempel på marginaleffekter. Innan förändringen genomfördes i fjol betalade pensionärer med låg pension men med besparingar en miljard mer i skatt än de skulle ha gjort om inte det här systemet hade gällt. Jag har inte lyckats få veta hur man har räknat fram det, men jag fick detta som svar av finansministern för ungefär ett år sedan. När jag via utredningstjänsten ville veta hur man hade räknat fram det hela, fick jag kort och gott svaret att det uppgavs från finansdepartementet att det handlade om internt arbetsmaterial som inte lämnades ut. Tänk att dessa pensionärer alltså har, med det system som vi hade, betalat en miljard mer i skatt på grund av sina besparingar i form av en extra förmögenhetsskatt! Detta kan jämföras med att den vanliga förmögenhetsskatten i årets budget är beräknad till ungefär 2,4 miljarder. Reglerna ändrades något fr.o.m. i år så, att pensionärer kommer att betala något mindre i skatt, hur mycket kan jag inte säkert uppge. Men vilka är det som drabbas av systemet att man får högre skatter därför att man har besparingar? Jo, det är människor som under sitt aktiva liv haft låga inkomster. Hade de haft höga inkomster, hade de haft hög pension och då inte drabbats. Det är de som har haft låga inkomster men ändå lyckats spara ihop en del, ofta genom att de byggt upp ett eget hem, som straffas. Med de regler som vi har nu slår detta inte så hårt så länge de har det egna hemmet kvar. Men då de av hälsoskäl eller annat måste avyttra hemmet så att besparingarna så att säga frigörs, då slår skattereglerna blint mot dem. Vi bör även komma ihåg att med de nya arvsregler som det var enighet om att införa och som gör att efterlevande make får behålla hela boet och inte behöver dela med sig till de gemensamma barnen, blir mera av den samlade förmögenheten kvar hos änkor och änklingar som då kommer att drabbas av de skatteregler som vi har. Vi säger från vårt håll att ett avskaffande av systemet med att minska extraavdraget på grund av besparingar inte är någonting som behöver utredas. Det kan riksdagen fatta beslut om direkt i enlighet med motionskraven — ett beslut som skall gälla fr.o.m. årets inkomster och alltså 1990 års taxering. Genom att bifalla reservation 6 från centern, moderaterna och folkpartiet får man ett sådant system gällande fr.o.m. årets inkomster. Vad gäller frågan om att ändra skattereglerna så att pensionärerna får rimliga marginalskatter när det gäller övriga inkomster begär vi från centerns sida en skyndsam utredning. Våra motionskrav tillstyrks i reservation 3 av centern, folkpartiet och miljöpartiet, men majoriteten avstyrker förslaget. Majoriteten hänvisar till inkomstskatteutredningen. Men de här grupperna betalar ju i huvudsak kommunalskatt. Det är inte den statliga marginalskatten som kommer att ändra marginaleffekterna för pensionärer, utan det är systemet med extra avdrag. Jag tycker att det skulle vara på sin plats att Sveriges riksdag gör ett klart uttalande om att frågan måste lösas, och lösas skyndsamt. Jag vill fråga: Varför vill socialdemokraterna och kommunisterna fortsätta att skattemässigt straffa de pensionärer som har besparingar? Varför vill ni inte att man gör ett klart uttalande från riksdagens sida vilken — Prot. 1988/89:110 inriktning man vill ha när det gäller pensionärernas skatter? Det är 9 maj 1989 anmärkningsvärt. Anledningen till att vi har detta system med höga marginaleffekter för pensionärerna är ju egentligen att grundpensionen är för låg. Den som har den lägsta pensionen har folkpension, pensionstillskott och KBT, och vidare gäller särskilda skatteregler. Dessa fyra faktorer tillsammans skall ge en rimlig inkomst att leva på. För närvarande är den knappt 54 000 kr. Genom att vi har detta krångliga system får vi alltså höga marginaleffekter, kontroll av pensionärernas inkomster och förmögenheter och byråkrati. Från centerns sida är vi några som har sett på vad man skall kunna göra åt frågan. Vi har sagt så här: Varför inte ge alla en ordentlig grundpension, som beskattas enligt vanliga skatteregler, en grundpension som vi sätter så högt att nettoinkomsten efter den vanliga skatten blir minst lika stor som den är nu för den som har den lägsta pensionen? Vi får ett system som inte leder till högre marginaleffekter för pensionärer än för andra, och vi undviker krångel och byråkrati. Det finns många viktiga skäl till att ha rimliga marginaleffekter för pensionärerna. Ett är att vi måste undanröja förvärvshinder för pensionärerna. Många pensionärer är pigga och intresserade av att arbeta även efter uppnådd pensionsålder. Det är viktigt att vi har ett skattesystem som stimulerar och inte hindrar detta. Det är viktigt för hela samhället, eftersom pensionärernas arbetsinsatser och kunnande behövs. Det är viktigt för pensionärerna själva och deras omgivning. Om pensionärer är aktiva länge skjuter man oftast upp den tidpunkt då de behöver vård. Herr talman! Enligt centern är det väsentligt att vi nu tar ett viktigt steg i strävan efter rättvisa skatteregler för pensionärer och i strävan efter att undanröja hinder för dem att vara aktiva. Det gör vi genom att vi begär en skyndsam utredning om pensionärernas skatteregler i reservation 6, som jag yrkar bifall till. Vi gör det också genom att stödja reservation 3, som jag yrkar bifall till och som innebär omedelbart avskaffande av systemet med straffbeskattning av pensionärer som, trots att de haft låga inkomster, lyckats skaffa sig besparingar.

Herr talman! Det är ett gammalt välkänt problem som Martin Olsson mycket vältaligt här har beskrivit. Jag vill inte betunga kammaren med en repetition, så jag nöjer mig med att instämma i Martin Olssons yrkande om bifall till reservation 3 om en utredning av beskattningsreglerna för pensionärerna. Jag vill även yrka bifall till reservation 7, mom. 7 och 9. Det gäller förmögenhetsprövningen av pensionärernas extra avdrag då pensionärer dels har en förmögenhet på 100 000 kr., dels har haft hus för 400 000 kr. och säljer detta hus. I höstas beslöt riksdagen att kapital bundet i boende upp till 400 000 kr. inte skulle tas med vid förmögenhetsprövningen. Nu kan situationen uppkomma att pensionären säljer huset och plötsligt får räkna in en rätt så stor summa i förmögenhetsprövningen av extra avdraget. I själva verket kommer han inte att ha något extra avdrag i det läget. 51 Prot. 1988/89:110 Vi skulle alltså vilja höja denna beloppsgräns, som nu är 100 000 kr., till 9 maj 1989 500 000 kr. när det gäller förmögenhetens inverkan på det extra avdraget. Vi Da os Vvillinte alls gå så långt som en del partier, som vill slopa förmögenhetsprövningen fullständigt. Vi tycker att detta är en lagom väg att gå. Jag yrkar än en gång bifall till reservation 7.

Herr talman! När det gäller pensionärernas beskattning har man under åren, i syfte att befria dem som har mycket låg pension från inkomstskatt, medgett ett extra avdrag för nedsatt skatteförmåga vid sidan av det vanliga grundavdraget. I de allra flesta fall har någon beskattningsbar inkomst inte uppkommit. För att pensionärer med högre inkomst eller förmögenhet skall få samma skattemässiga behandling som övriga skattskyldiga avtrappas avdraget och i vissa fall upphör det att gälla. I flera motioner, främst på den borgerliga kanten, tar man upp just frågan om inkomstprövningen av folkpensionärernas extra avdrag. Man vänder sig mot att skattefria inkomster beaktas och begär i en del fall undantag för sådana inkomster. Men det finns också motioner som är inriktade på olika typer av undantag för förvärvsinkomster — för att inte tala om folkpartiets motion där man vill införa ett förvärvsavdrag om 10 000 kr. för pensionärer. Självfallet skall vi värna om våra pensionärer. Många av dem har haft det motigt och fått slita hårt för att klara sin ekonomi. Därför skall vi också unna dem att på ålderns höst sedan de pensionerats få njuta av de förmåner som de har varit med om att rösta om och arbeta fram, t.ex. ATP. Men i likhet med vad utskottet anför vill jag erinra om att folkpensionärernas extra avdrag för nedsatt skatteförmåga är ett behovsprövat avdrag och att såväl skattepliktiga som skattefria inkomster av den anledningen bör beaktas vid inkomstprövningen. Det har visserligen förekommit en del icke önskade marginaleffekter, vilka vi delvis har lyckats dämpa. Vi har alltså inte helt lyckats dämpa dem — det skall erkännas. Men som kammarens ledamöter vid det här laget vet, eller borde känna till, är folkpensionärernas extra avdrag föremål för överväganden inom RINK — dvs. den kommitté som har att göra en översyn av den reformerade inkomstbeskattningen. Vidare torde det vara känt att denna utredning skall vara klar och komma med sina förslag i mitten av juni detta år. Herr talman! Det finns alltså enligt min mening inte något skäl till att i dagsläget tillsätta en ny utredning för att utreda pensionärernas skatteförhållanden. När det gäller de komplikationer som kan uppstå i fråga om de nya reglerna om bostadsrätternas påverkan på förmögenhetsvärdet har vissa ändringar gjorts för att underlätta det hela. Även här pågår ju ett utredningsarbete i akt och mening att förenkla nu gällande regler. I skatteutskottets betänkande 26 behandlas 13 motioner som har väckts under den allmänna motionstiden och som handlar om pensionärernas extra avdrag. Motionärerna pekar på de marginaleffekter som en behovsprövning av Prot. 1988/89:110 detta slag medför och framställer yrkanden om olika former av undantag vid 9 maj 1989 inkomstprövningen och om att förmögenhetsprövningen helt skall slopas. Det framställs också yrkanden om en översyn av vissa bestämmelser när det gäller att begränsa marginaleffekterna. Att nyliberalerna i vårt land hoppas på en ny vår och en omsvängning i den socialdemokratiska politiken är känt sedan länge. Visst skall vi ha en ny skattereform med ganska radikala förslag! Men låt oss vänta på den i stället för att i dag springa i väg och göra halvmesyrer — provisorier som vi sedan kanske får ångra, därför att de inte alls passar in i vårt kommande skattesystem. Som tidigare framgått har riksdagen beslutat om vissa lättnader i förmögenhetsbedömningen fr.o.m. den 1 januari 1989. Bl.a. ändras de särskilda regler som gäller för värderingen av villa och bostadsbyggnad med tomt på jordbruksfastighet. Den tidigare regeln som gällde en reduktion av den del av värdet som understiger 250 000 kr. ersattes med ett helt undantag upp till 400 000 kr. Reglerna gjordes också tillämpliga på bostadsrätter. Det har uppmärksammats att den sistnämnda förändringen i vissa fall kan innebära en försämring. Enligt en begränsningsregel får nämligen en pensionär som har flera fastigheter eller lägenheter endast tillämpa särreglerna på en av dessa, i första hand på den som används som stadigvarande bostad. Eftersom en bostadsrättsinnehavare tidigare kunde tillämpa särreglerna på en eventuell fritidsfastighet men efter ändringen normalt måste tillämpa reglerna på bostadsrätten, kan extra avdrag i vissa fall komma att medges. Herr talman! När det gäller begränsningen till en fastighet per skattskyldig bör man ändra till två fastigheter. Samtidigt bör bestämmelsen om att undantaget i första hand skall avse den stadigvarande bostaden slopas. Härigenom får såväl pensionärer som bor i villa som pensionärer som bor med bostadsrätt möjlighet att undanta både bostaden och en eventuell fritidsfastighet upp till 400 000 kr. Dessutom uppnås att uppgiften om vilken fastighet eller lägenhet som utgör stadigvarande bostad inte längre behövs. Möjligheten att fritt välja vilken fastighet som skall undantas bör inte föranleda något problem, eftersom myndigheterna kan utgå från att undantaget avser den eller de fastigheter eller andelar som ger den största nedsättningen. Låt mig avslutningsvis konstatera att det är vi socialdemokrater som har slagits och som även i framtiden kommer att slåss för rättvisa åt pensionärerna! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är vi socialdemokrater som har slagits för rättvisa åt pensionärerna, sade Lisbeth Staaf-Igelström. Ja, det är verkligen en underlig rättvisa som har åstadkommits. Lisbeth Staaf-Igelström sade också att det extra avdraget är ett behovsprövat avdrag. Jag måste faktiskt ta fasta på detta. Nog är det väl en konstig behovsprövning. En skattefri ränta på ett allemanskonto beaktas inte vid behovsprövningen. Men en skattefri livränta, Prot. 1988/89:110 som utgör ersättning för ett arbetshandikapp som man kanske har fått dras 9 maj 1989 med under en stor del av sitt liv, skall beaktas. Vad är det för en Da behovsprövning? Att när det gäller regler som ger den som har lägre pension högre skatt och den som har riktigt hög pension ingen skatt alls tala om behovsprövning är väl ändå snudd på rekord. Låt oss inte springa i väg och göra halvmesyrer, sade sedan Lisbeth Staaf-Igelström. Men en halvmesyr i det här fallet skulle innebära ett jättestort steg framåt.
Herr talman! Även jag frapperades av Lisbeth Staaf-Igelströms uttalande om att det är socialdemokraterna som har slagits för rättvisa åt pensionärerna. Jag vill då framhålla att vi i centern i alla tider har slagits för rättvisa åt pensionärerna. Vi har också slagit vakt om de människor som under sitt yrkesverksamma liv har haft ganska begränsade inkomster och verkat för att dessa skall ha en trygghet på ålderns dar. Vi har varit pådrivande i det fallet. Därom råder inget som helst tvivel. När vi diskuterar skattefrågor här skall vi hålla oss till fakta och inte, som Lisbeth Staaf-Igelström gjorde, komma med allmänna formuleringar och överdrivna påståenden om det egna partiets förträfflighet. Lisbeth Staaf-Igelströms anförande andades egentligen genomgående ett försvar av det nuvarande systemet, som nu diskuteras. Det gäller alltså ett system som ger större marginaleffekter för pensionärer än för andra och som ger mycket stora marginaleffekter i många situationer. Det är ju det systemet som vi vill ta bort, och vi är mycket förvånade över att socialdemokraterna inte är öppna för att hitta en lösning i dessa frågor. Den dellösning som tillkom i höstas var bara en liten dellösning, och den tillkom inte tack vare regeringens förslag utan tack vare riksdagens behandling. I utskottsbetänkandet hänvisar majoriteten till RINK. I mitt anförande nämnde jag detta, och jag ställde några frågor till socialdemokraternas företrädare om varför de inte vill göra ett uttalande från riksdagens sida. Jag fick inget svar på frågorna. Majoriteten hänvisar ständigt till RINK, men vad som har sipprat ut från den är att man konstruerar nya system med extra avdrag som skall avtrappas på olika sätt och som därmed även i framtiden kommer att leda till att pensionärer får högre marginaleffekter än andra inkomsttagare. Vad gäller frågan om huruvida besparingar skall leda till extra höga skatter för dem som har låga pensioner står det i utskottsbetänkandet att RINK tar upp den. Jag vill då fråga socialdemokraternas representant, som kanske känner bättre till RINK:s arbete, om RINK kommer att föreslå några reformer när det gäller förmögenhetens inverkan på det extra avdraget och på KBT. Från centerns sida anser vi att detta är ett orimligt system, och därför borde riksdagen redan nu kunna fatta ett beslut om att avskaffa systemet med prövningen mot besparingarna.

Herr talman! Liksom de båda föregående talarna blir jag mycket förvånad 9 maj 1989 över att höra Lisbeth Staaf-Igelströms framställning av de stora insatser som socialdemokraterna har gjort, liksom att socialdemokraterna har varit huvudansvariga för alla förbättringar som äntligen har ägt rum i beskattningen av pensionärer. När det gäller de lättnader i reglerna avseende förmögenhet i boende som har antagits och som nu innebär ett undantag för förmögenhet upp till 400 000 kr., även inkluderande bostadsrätter, vill jag erinra om att det var oppositionspartierna som efter ett flertal utskottssammanträden fick socialdemokraterna att gå med på förbättringen. Det var alltså högst motvilligt som socialdemokraterna gick med på denna förändring, liksom även andra förändringar.

Herr talman! Det är vi socialdemokrater som har slagits för pensionärerna i vårt land. Jag behöver bara påminna om ATP och om delpensionen. Jag vill också säga att pensionerna sedan 1982 åter har värdesäkrats. Om ni lyssnade ordentligt hörde ni att jag i mitt inlägg sade att vi socialdemokrater är medvetna om de marginaleffekter som folkpensionärerna har drabbats av. Jag sade också att det har varit svårt att komma till rätta med detta men att vi jobbar med det. Genom olika åtgärder, bl.a. marginalskattesänkningen på 3 26, har det blivit en viss lindring, men vi har inte lyckats fullt ut. Denna fråga är föremål för behandling i RINK, och jag vill inte på något sätt förekomma RINK:s förslag. Jag vet bara litet av vad som har sipprat ut därifrån, precis som Martin Olsson, så vi får vänta på förslaget. Vi i utskottsmajoriteten vill alltså ha en helhetssyn på skatterna, och vi vill icke göra några provisorier i nuläget.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att det inte är något provisorium som vi i centern vill införa, utan vi ställer två krav. Det ena är att förmögenhetsprövningen skall avskaffas. Eftersom vi anser att den är principiellt felaktig bör riksdagen fatta beslut med verkan så snart som möjligt, dvs. för innevarande års inkomster. Det andra kravet gäller en snabb översyn, som syftar till att även pensionärerna skall få rimliga marginalskatter och marginaleffekter. Vi begär inget provisorium där heller, utan syftet är att pensionärer liksom alla andra i samhället skall ha marginaleffekter som stimulerar dem att vara verksamma, att planera sin ekonomi, att öka sina inkomster, osv. Jag har mycket svårt att förstå varför socialdemokraterna inte skulle kunna gå med på detta krav. Det är en stor fråga. Den berör många, och den berör dem som har gjort stora insatser i vårt samhälle men som inte har fått så stor ersättning för sitt arbete, när de nu inte har särskilt höga pensioner. Det är deras skattefråga det gäller. Det är de som skall få rimliga marginalskatter, inte bara vi som har förmånen att ha hyggliga och rätt bra inkomster. värdesäkringen av pensionerna. Men värdesäkringen av pensionerna har inte någon gång avskaffats. Under den stora lågkonjunktur som rådde i vårt land och över hela världen i slutet av 70-talet och i början av 80-talet ändrade vi som då var i regeringsställning reglerna för beräkning av basbeloppet. Eftersom de stora energiprishöjningarna på grund av oljechocken då drabbade hela det svenska folkhushållet, sade vi att ingen kunde kompensera sig för dem. Det var en lösning som ansågs nödvändig då. Socialdemokraterna gjorde om systemet 1982, vilket innebar att det inte togs någon särskild hänsyn till devalveringseffekten. Värdesäkringen har alltså inte varit borttagen, utan det var bara så att energiprisernas höjning inte påverkade basbeloppet. När det gäller att slå vakt om allas rätt till en hygglig pension och trygghet på ålderns dagar har centern gått i spetsen för arbetet både för att höja folkpensionerna och för att höja pensionstillskottet, som betyder så mycket för dem som har låga pensioner.

Herr talman! Debatten har nu glidit in i det vanliga snacket om vem som var bäst. Jag hatar den typen av debatt. Lisbeth Staaf-Igelström nämnde deltidspensioneringen. Om jag inte minns fel var det ett förhandlingskrav från folkpartiet i de förkättrade Hagaförhandlingarna, så det är inte mycket att skryta med. Varför inte tala om den skriande orättvisa som jag tog upp? Varför inte se framåt och rätta till den i stället? Varför inte säga några ord, Lisbeth Staaf-Igelström, om vad ni tänker göra åt den mycket märkliga tolkning av behovsprövningen som ni gör? I stället angrep Lisbeth Staaf-Igelström folkpartiets förslag om ett förvärvsavdrag på 10 000 kr. I dagens läge är det en lika omotiverad som felaktig kritik. Det är precis ett sådant förslag som behövs. Ni socialdemokrater har bara radat upp en mängd skattehöjningar på 20 miljarder för att kyla ner. I stället för att producera skall vi alltså tvinga folk att vara hemma, genom att inte ge dem köpkraft. Vi säger så här: Varför inte stimulera människor att arbeta? Det har precis samma effekter, men det har positiva effekter. Det kallas utbudsekonomi, och det är en utomordentligt bra lösning i den nuvarande situationen. Varför angripa det enda förslag som har lagts fram från något parti i den riktningen, med undantag av de förslag som i dag presenteras av folkpartiet om en tidigareläggning av en betydande del av skattereformen?

Herr talman! Till Lisbeth Staaf-Igelström vill jag säga att vi över huvud taget inte skulle behöva ha den här debatten om pensionärernas skatteförhållanden, om vi inte hade ett så orimligt skattesystem, som ni socialdemokrater under 50 års tid har lyckats frambringa. Som bekant har både Stig Malm och Kjell-Olof Feldt betecknat det som perverst och ruttet. Ändå får vi höra: Nej, vi vill inte föregripa RINK-utredningen. Men som vi hörde Martin Olsson säga frågade han finansministern redan för två år sedan om denne inte ville göra något åt dessa orimliga förhållanden. Inte nog med att systemet är perverst och ruttet, för att använda socialdemokraternas egna ord om det skattesystem som de har administrerat i 50 år, utan pensionärer med låga inkomster drabbas av högre progressivitet och bidragsbortfall på grund av dessa ytterligt underliga bestämmelser. Men alltsammans går tillbaka på det faktum att vi har ett orimligt skattesystem, ett orimligt skattetryck och att varje förändring till det bättre bromsas av socialdemokraterna så fort ett sådant förslag läggs fram.

Herr talman! Det skattesystem som vi har i dag har vi fått på grund av de olika provisoriska lösningar som har gjorts under årens lopp. Därför skall vi ha ett nytt skattesystem. Det är därför vi har börjat vår skattereform. Vi socialdemokrater ser alltså framåt. Jag kanske skall erinra kammarens ledamöter om syftet med skattereformen. Syftet är att åstadkomma ett mer rättvist och enkelt skattesystem, som i förhållande till dagens innebär lägre skattesatser för den statliga inkomstskatten, en breddad skattebas genom minskade avdragsmöjligheter samt en mer enhetlig kapitalbeskattning, som stimulerar till ökat sparande och minskad skuldsättning. Ett annat viktigt mål för kommitténs arbete är att åstadkomma ett regelsystem som kan bli bestående under en lång tid. Detta gäller också pensionärerna. Förslaget kommer i juni månad. Vi skall icke rusa i väg och göra nya provisorier i nuläget.

Herr talman! Det är en ny upplevelse att få gå in sist i en debatt och så att säga försvara utskottsmajoriteten. Men man skall sällan fördöma det man aldrig har prövat, så det får gå detta också. Nu skall jag väl inte så mycket försvara som förklara vpk:s ställningstagande. Vi i vpk anser att pensionärerna drabbas av alltför kraftiga marginaleffekter. Denna insikt är vi inte ensamma om. Den delas uppenbarligen av alla riksdagspartierna. Framför allt delas den av pensionärerna, liksom den ingår i det allmänna rättsmedvetandet. Frågan har påtalats flerfaldiga gånger av skatteutskottet, som har gett till känna och begärt förslag om åtgärder mot marginaleffekterna. Regeringen har verkställt, den är lydig mot riksdagen. Men den har verkställt med föga framgång. De propositioner som har presenterats som lösningar har i flera fall resulterat i betydande skattehöjningar för pensionärsgrupper som absolut inte kan kallas särskilt välbeställda. De borgerliga, tillsammans med vpk och miljöpartiet, avvisade ett sådant förslag så sent som i höstas. Det var glädjande, men litet synd dock att vi inte i utskottet förmådde att formulera någon egen lösning på problemet som vi kunde vinna enhet kring. Men vi stoppade en väsentlig försämring, och det var vackert så. På några punkter kunde utskottets ledamöter tillsammans finna dellösningar. För det första gällde det att det kommunala bostadstillägget inte skall reduceras av en arbetsinkomst. Nu handlar detta i verkligheten om ganska små grupper. De som har KBT är ofta så gamla att de inte är aktuella för arbetsmarknaden. Dock, det finns sådana som detta kan hjälpa, och det var bra att vi kunde fatta det beslutet enhälligt. För det andra kunde vi få fram förbättringar vad gäller förmögenhetsprövningen så att den bara skulle utgöra 10 96 av den del som går över 100 000 kr. Det var också bra. Det rådde fullständig enighet. Genom ett mycket prestigelöst handlande från några av de borgerliga partierna kunde utskottet enas om väsentliga lättnadsregler vad gällde den delen av förmögenheten som var bunden i boende. Det har vpk föreslagit under flera riksmöten men inte kunnat få igenom. Men tack vare att många partier i utskottet agerade prestigelöst kunde vi få in det i betänkandet i höstas. Det var till en början i strid med socialdemokraterna, men även i den frågan gick de med till slut. Det tycker jag var mycket fint gjort av alla de partier som var inblandade i dessa diskussioner. Det var svåra frågor. Vi har också i utskottet klarat att formulera lättnadsregler, som Lisbeth Staaf-Igelström tog upp, för de förbiseenden som utskottet gjorde när det arbetade under stor tidspress. Vi har nu förbättrat lättnadsreglerna och undanröjt vissa icke avsedda effekter. Även det har vi gjort under full enighet. Jag kan säga att det har förekommit diskussioner och att det har funnits olika förslag till lösningar. Jag kan inte påstå att det förslag som utskottet antog var den enda möjliga vägen. Det är klart att det finns andra vägar. Men jag menar att det var en tämligen rak och enkel väg att låta två fastigheter, t.ex. en bostadsrätt och ett fritidshus, inkluderas i ett belopp på 400 000 kr. Det var en rak och enkel lösning. Vi fick till slut socialdemokraterna att stödja detta förslag. Jag tycker att det var mycket bra av dem att gå med på en sådan lösning. På andra områden har utskottet inte varit lika framgångsrikt. Vi har fått 7 reservationer, men inte i något fall från vpk. Annars brukar vpk vilja reservera sig. Men vi har valt att acceptera den argumentering som redovisas av utskottsmajoriteten, vilken säger att frågan är under utredning i RINK och att RINK väntas lägga fram förslag inom kort. Vi har valt att acceptera den verklighetsbeskrivningen, eftersom den överensstämmer till hundra procent inte bara med sannolikheten utan också med verkligheten. Det har gjort att vi inte har stött reservation 3, trots att den ligger mycket väli linje med ståndpunkter som vi i vpk har intagit, som vi intar fortfarande och som vi kommer att inta i framtiden. Men att tillsätta en ny utredning innan en pågående utredning är avslutad kan ge vissa tekniska komplikationer i ett arbete. Detta gör inte att frågan kan eller bör avföras från debatt. Redan till hösten kan frågan om beskattningsreglerna för pensionärer aktualiseras, om inte RINK ger acceptabla resultat. Jag betvivlar att RINK kommer att ge acceptabla resultat. Jag sade när vi var ute och talade på första maj att det är hög tid för socialdemokratin att lämna RINK-en, och det före slutspelet. Jag tror att det kommer att bli samma effekt nu, när vi skall ha slutspel i fråga om beskattningen av pensionärerna. Jag tror inte att RINK:s ram kommer att hålla för det. Men jag tror att det finns möjligheter att ta utskottsinitiativ till hösten. Jag har inte arbetat länge i skatteutskottet, tyvärr, men jag tycker mig redan märka att det finns goda möjligheter att nå konstruktiva lösningar, i varje fall på sådana här särområden. Jag har en ganska god tillförsikt till att vi, om RINK så att säga inte håller, i skatteutskottet till hösten kan ta utskottsinitiativ, som kanske kan resultera i tillsättandet av en ny utredning. Men först får vi låta RINK löpa linan ut. Man kan inte a priori säga att man — Prot. 1988/89:110 vet hur det kommer att gå och att det kommer att gå fel väg. Så pessimistisk 9 maj 1989 får man aldrig vara i politiken. Jag har inget yrkande på de olika punkterna, men vi kommer att stödja utskottets hemställan.
Herr talman! Lars Bäckström sade sig vilja förklara och försvara majoritetens ställningstagande, och det har han försökt att göra. Han lät samtidigt hoppfull när det gällde att till hösten vara med och ta initiativ. Vi centerpartister vill att riksdagen redan nu skall göra ett uttalande. Varför skall vi vänta till hösten? Jag är rädd för att de som säger sig vilja vänta till hösten sedan kommer att säga: Nej, nu har RINK lagt fram förslag och det är ute på remiss. Sedan skriver man på riksdagsspråk att ”regeringens ställningstagande bör icke föregripas”. Det är en vanlig formulering i de avstyrkanden som vi motionärer brukar få, och jag tror att vi får ett sådant svar till hösten — om vi nu på något sätt får motionsrätt så att vi får möjlighet att ta upp frågan. Som riksdagsledamot har man tyvärr bara motionsrätt en gång om året. Det är inte säkert att vi ens får tillfälle att avge motioner, men det lät ändå hoppfullt att Lars Bäckström ville ta ett initiativ i utskottet till hösten. Det har tidigare i debatten sagts att vi reservanter begär en ny utredning. Det står inte i reservation 3 att en ny utredning skall tillsättas, utan vi talar där om marginaleffekterna och att huvuddelen av pensionärernas skatter är kommunalskatter. Vi säger följande: ”Med hänsyn till frågans komplexitet bör regeringen få i uppdrag att skyndsamt pröva den och återkomma med förslag så snart som möjligt.” Det står inte att regeringen skall tillsätta en ny utredning, utan att frågan skall prövas. Jag vill få detta sagt. Det som har sipprat ut om pensionärernas beskattning från RINK gäller ett nytt system för extra avdrag och speciella skatteregler för pensionärer så att de även i framtiden skall ha högre marginalskatter än övriga. Något som inte har sagts från RINK:s sida är att man tillstyrker vårt förslag om att ta bort den reduktion av det extra avdraget som sker på grund av besparingar. Det förslaget har man inte hört någon gång, och jag har heller inte sett det förslaget i de handlingar från RINK som visats för mig. Jag vill fråga Lars Bäckström om han är beredd — om RINK inte löser problemet med besparingarna — att vara med och arbeta för rättvisa så att vi inte även fortsättningsvis har ett system som straffar de pensionärer som har besparingar men som är rätt så fattiga om man ser till inkomsten.
Herr talman! Lars Bäckström talade mycket om det fruktbara samarbete som nu har lett fram till en förbättring i vad gäller beaktandet av boendet. Jag måste ge honom en eloge för detta samarbete. Jag tycker att det har fungerat utmärkt. Det är inte socialdemokraterna som stått på barrikaderna för att åstadkomma de förbättringarna. Jag ser fram emot ett lika fruktbart samarbete i fråga om de fullständigt orimliga regler som gäller för pensionärer som har en skattefri livränta. Jag 59 kunde konstatera att detta inte heller var Lisbeth Staaf-Igelströms område. När hon svarade gick hon förbi den delen med fullständig tystnad.

Herr talman! Jag vill till Martin Olsson säga att jag faktiskt tror att det kan vara möjligt för skatteutskottet att ta initiativ i den här frågan. Jag förstår att Martin Olsson, som har arbetat mycket intensivt med denna fråga, helst velat se en lösning här i kammaren redan nu. Men jag menar att vi först bör utvärdera RINK:s arbete fullt ut. Jag tror att Martin Olsson kan känna sig ganska trygg och att ledamöterna Kenneryd och Thurdin väl kan försvara de ståndpunkter som Martin Olsson förfäktar. Jag tror att vi i vpk är möjliga att resonera medi frågor som gäller skatten för pensionärerna så att man får bort marginaleffekterna. Jag vill förklara litet grand hur vi i vpk resonerar när det gäller boendet. Vi insåg att inte ens en pensionär kan äta tapeter, för att uttrycka det bildligt. När det däremot gäller den tekniska utformningen av beskattningen på besparingar, vill jag säga att det finns både rika och fattiga pensionärer. Vi i vpk vill undvika att man inför lättnadsregler för en pensionär som har en avsevärd kontant förmögenhet. Kan vi bara få garantier för att sådana effekter inte uppkommer, kan vi nog låta tala med oss. När det sedan gäller den hastighet med vilken frågan rör sig får vi väl säga som Galileo Galilei sade en gång: ”Och likväl rör hon sig.” Frågan om pensionärernas beskattning har likväl rört sig under detta riksmöte, och den kommer att röra sig i rätt riktning. Det framgår alldeles klart av det tonläge som debatten förs i. Debatten förs i en mycket konstruktiv anda, och jag är i full förvissning om att vi kommer att nå goda resultat.
Herr talman! Jag är glad och tacksam över alla som bidrar till att frågan rör på sig. Jag tycker att det som Lars Bäckström säger bitvis låter hoppfullt när det gäller framtida insatser. Men det vi nu diskuterar är det ställningstagande som riksdagen skall göra i dag. Det är då att beklaga att vpk på alla punkter har gått med på socialdemokraternas förslag och avstyrkt alla de 13 motioner i vilka man på olika sätt vill bidra till att skapa rimligare skatteförhållanden för pensionärerna. Lars Bäckström nämnde Rolf Kenneryd och Görel Thurdin, centerns ledamöter i skatteutskottet. Det finns inget som helst motsatsförhållande mellan dem och mig, utan vi är helt ense. Det är arbetsfördelningen som gjort att de önskade att jag, som har motionerat flera gånger i den här frågan, skulle ta debatten i stället för någon av dem. Jag vill ha detta sagt så att det inte kan uppstå något missförstånd härvidlag. Jag tror att vi nu inte kommer längre — men, som tidigare sades, frågan rör på sig. Vi som står bakom reservationerna vill att det i den här frågan skall röra på sig mycket och snabbt. Socialdemokraterna vill helst att det inte skall röra sig alls, och vpk vill att det skall börja röra på sig till hösten.

Herr talman! Lars Bäckström citerade Galileis berömda yttrande: ”Och likväl rör hon sig.” Det gör trots allt även debatten här i riksdagen. I reservation 2 till skatteutskottets betänkande 29 talar vi t.o.m. om resor från ort i Sverige till Röros. Flygplatsen i Röros används i stor omfattning av svenska turister som avser att tillbringa sin semester i Jämtlands län, där turismen är en basnäring. Vi tycker att det är helt orimligt att ta ut skatt för resor till Röros och att det enligt vår uppfattning strider mot lagstiftarens intentioner och lägger en hämsko på turismen i bl.a. västra Härjedalen. Reseskatten är för närvarande 300 kr., och den står inte heller i proportion till den korta flygsträckan mellan berörda orter i Sverige och Röros. Vi yrkar därför på en avveckling av skatten för resor till Röros. Följden bör givetvis bli en positiv inverkan på turismen i Jämtland och Härjedalen. Reservation 1 gäller resor mellan de nordiska länderna, och jag yrkar också bifall till denna. Vi ifrågasätter det rimliga i att behålla reseskatten mellan nordiska länder. Man kan hävda att skatten främst träffar charterresor med flyg, vilket är ett mycket vanligt transportsätt för turister. Detta är en typ av diskriminering som faktiskt kan uppfattas som ett handelshinder mot andra länders export av turism och i och med detta ett brott mot den svenska frihandelslinjen. Om vi bortser från Danmark förekommer inom EG, såvitt vi vet, ingen motsvarande skatt. Därför anser vi att den bör avvecklas så snabbt som möjligt, men att det bör ske i samförstånd med de nordiska länderna. Vi är den här gången så blygsamma att vi nöjer oss med att yrka att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Jag hemställer om bifall till detta yrkande. Med detta har jag yrkat bifall till både reservation 1 och reservation 2 vid skatteutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! I detta betänkande tillstyrker utskottet ett förslag av regeringen om en detaljmässig ändring i reglerna om reseskatt. Herr talman!

Enligt vad utskottet erfarit har inte något av dessa länder aktualiserat ett avskaffande av reseskatten, inte ens för resor mellan de nordiska länderna, och Sverige förbereder för närvarande heller inget initiativ i denna fråga. Till saken hör att kommittén med uppdrag att utreda den indirekta beskattningens omfattning och utformning, som väntas avge ett betänkande senare i år, skall se över de olika punktskatterna och bedöma om det finns skäl att behålla dem. Kommittén torde härvid, även om inget särskilt nämns om reseskatten i direktiven, vara oförhindrad att ta upp även denna skatt i sitt fortsatta arbete. Ett ställningstagande till hur Sverige bör förhålla sig till reseskatten i framtiden bör enligt utskottets uppfattning anstå till dess att resultatet av utredningsarbetet föreligger. Utskottet avstyrker därför motion Sk643 och motion Sk617 yrkande 1. Av bl.a. praktiska och administrativa skäl har utskottet tidigare avvisat tanken på att undanta vissa reserutter från skattens tillämpningsområde. Utskottet vidhåller denna mening och avstyrker även yrkande 2 i motion Sk617. Härmed yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 29 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag är en av de motionärer som har föreslagit ett avskaffande av reseskatten. Ni som sitter här i kammaren kanske kan tycka att detta är en ganska liten fråga att uppehålla sig vid, men så är inte fallet. Det finns två orsaker till att detta är en mycket viktigare fråga än vad många tror. Turismen är för det första en av Jämtlands och Härjedalens basnäringar, och den är i allra högsta grad beroende av goda kommunikationer. Fram till för några timmar sedan fördes för det andra en stor diskussion, som t.o.m. pågick i två dagar, om regional utveckling och regionala insatser. Det anslogs ganska mycket pengar till denna typ av utveckling. I detta betänkande går utskottsmajoriteten dock precis motsatt väg och vägrar att ta bort en ovanligt onödig och dum skatt. Borttagandet av denna skatt skulle underlätta den regionala utvecklingen, men det argumentet existerar tydligen inte alls i denna debatt. Dessutom kostar den här åtgärden inte några pengar, och det är ganska ovanligt när det gäller regionala insatser. Vad handlar då det här om för någonting? Jo, om att Härjedalen inte har någon järnväg. Det finns en mindre flygplats i Sveg, och därifrån är det 16-18 mil till Tänndalen-Funäsdalen. Där finns familjeägda hotell som ligger mycket tätt, och turismen är där den enda näringen. I Röros, fem mil därifrån på den norska sidan, finns en flygplats, men det går inte att chartra plan från Stockholm och Göteborg till Röros, eftersom det då tas ut en reseskatt om 300 kr. per person. De få ledamöter som sitter här i kammaren inser att det blir orimligt dyrt för en familj att ta sig dit den vägen, dvs. den enklaste vägen. Det gäller här en alldeles onödig skatt, som saboterar möjligheterna — Prot. 1988/89:110 till en praktisk lösning. 9 maj 1989 Vilka starka motiv har då utskottet för att säga nej till vårt krav? Något mera slätstruket får man leta efter. Utskottet säger att man inte kan avskaffa reseskatten mellan de nordiska länderna, eftersom ingen har begärt det, och att Sverige inte förbereder något initiativ i frågan. Men då är det väl dags att göra det för att få till stånd en praktisk lösning! Utskottet säger vidare att man av praktiska och administrativa skäl ej kan avskaffa reseskatten för charterresor mellan Röros och Sverige, vilket var mitt andra yrkande. Detta uttalande är fullständigt befängt, eftersom det är just av dessa skäl som den behöver avskaffas. Jag kunde inte heller konstatera att Karl Hagström kom med några nya starka skäl till försvar för utskottets ståndpunkt. Han hänvisar till en utredning som inte ens har några direktiv i frågan. Jag hoppas verkligen att utskottet funderar litet grand på den här frågan till nästa år. Jag tror att folk i allmänhet har svårt att förstå det beslut som kommer att fattas, mot bakgrund av utskottets betänkande och den debatt som har förts tidigare här i kammaren. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Det pågår åtminstone två utredningar som behandlar energiområdet. Det är för det första kommittén för indirekta skatter, benämnd KIS, som utreder om energiområdet skall införas i momssystemet, för det andra den pågående miljöavgiftsutredningen, som diskuterar avgifter av skilda slag relaterade till olika skadliga utsläpp. Trots att dessa utredningar pågår och skall redovisa sina synpunkter inom loppet av några månader föregriper regeringen dem och föreslår en höjning av skatten på lättdiesel. Regeringen och socialdemokraterna borde i stället ha följt det förslag som jag har lagt fram i KIS, att den del av KIS-utredningen som berör energibeskattningen borde senareläggas några månader för att i tiden kunna samordnas med miljöavgiftsutredningen. Min moderate kollega i miljöavgiftsutredningen Nic Grönvall har i den utredningen ställt samma krav. Bo Lundgren har i samband med ett annat betänkande i skatteutskottet föreslagit ett utskottsinitiativ på samma tema. Socialdemokraterna har tyvärr sagt nej till denna samordning. skall höjas den 1 juni i år från 610 kr. m?. Ungefär tre veckor därefter kommer med all sannolikhet den socialdemokratiska majoriteten i KIS att föreslå att den skatt som i dag föreslås bli höjd skall sänkas med 30 260 till 600 kr., alltså till en lägre nivå än för närvarande. Samtidigt kommer skatten på vanlig dieselolja att sjunka från 978 kr. till 685 kr. Beskattningsskillnaden mellan lättdiesel och vanlig diesel sjunker därmed från 118 kr. till 85 kr. Jag kan inte förstå skälen till denna tillfälliga höjning av lättdiesel. Lättdiesel är också enligt uppgift miljövänligare än vanlig dieselolja. Användandet av lättdiesel borde därför enligt min mening stimuleras. Detta är särskilt viktigt när det gäller busstrafik i tätorter där man just använder lättdiesel. Varför, Bo Forslund, vill socialdemokraterna inte stimulera till en sådan åtgärd i stället för att hämma en sådan utveckling? Socialdemokraterna har inga besked att ge huruvida svensk industri i framtiden skall erhålla energi i tillräcklig omfattning till konkurrensmässiga priser. Energibeskattningens område präglas av motsvarande osäkerhet. Det finns ingen långsiktighet i beslutsfattandet, ingen saklig grund för beskattning och inga nya idéer föds. Herr talman! Jag tycker att det är självklart att regeringens förhastade förslag om ökad beskattning av lättdiesel borde avvisas. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har emellertid som vanligt följt husbondens röst — inga avvikelser tillåts. Även sunt förnuft är tydligen tabu i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Herr talman! Åtgärder håller på att vidtas för att höja bärigheten på landets vägar. Investeringsprogram prioriteras på så sätt att större delen av skogslänens sekundära och tertiära vägar får sådan bärighet att det motsvarar vad som gäller inom EG. Det innebär också att man kan utnyttja större och tyngre fordon, och det får till följd att skatten avseende nyttotrafiken stiger. Eftersom alla områden i vårt land inte får möjlighet att utnyttja de tyngre fordonen i samma utsträckning som just skogslänen, bör fordonsskatten tills vidare, i varje fall i dessa regioner, inte bli föremål för någon höjning. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 9 i betänkande SkU27.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande som vi nu behandlar tillstyrks regeringens förslag om en höjning av den allmänna energiskatten på lättdiesel. Vi i folkpartiet godtar detta förslag. I betänkandet behandlas dessutom ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Det är motioner som behandlar drivmedelsbeskattningens nivå, skattestimulanser för elbilar och liknande frågor. Några av förslagen i motionerna tycker vi i folkpartiet är intressanta. Men med hänsyn till att miljöavgiftsutredningen och kommittén för indirekta skatter snart skall presentera sina betänkanden, vill vi avvakta det pågående utredningsarbetet innan vi kommer med färdiga förslag. På en punkt har vi emellertid avvikit från denna linje, och det gäller motorsågsbensin. Det beror på att dagens motorbensin har en sammansätt Prot. 1988/89:110 ning som orsakar hälsobesvär när den används i motorsågar och röjsågar. 9 maj 1989 Det finns undersökningar som visar att huvudvärk, ögonirritation, irritation i näsa och hals m.fl. symtom är vanliga hos skogsarbetare som arbetar med motorsåg. Besvären kan härledas till att skogsarbetarna utsätts för bensin och avgaser från motorsågar. Genom forskning har man under 1988 kommit fram till hur man skall göra för att tillverka en mindre hälsovådlig bensin som kan användas i motorsågar. Genom att använda denna specialbensin kommer många hälsobesvär att kraftigt reduceras. Problemet är att det kommer att förbrukas förhållandevis litet sådan här specialbensin i landet och att den därför blir dyr att tillverka och distribuera. Vi i folkpartiet tycker att det vore olyckligt om det visade sig att det höga priset skulle bli ett hinder för introduktion av det nya bränslet. Det kunde därför vara lämpligt att befria motorsågsbränslet från bensinskatt för att få ned priset. Eftersom vi anser att det är angeläget att förbättra skogsarbetarnas arbetsmiljö och minska deras risker för ohälsa, har vi i en reservation tillsammans med centern och vpk föreslagit att regeringen får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna att befria motorsågsbränsle från bensinskatt. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till förslaget i reservation 10.

Herr talman! Den debatt som vi nu för om detta betänkande påminner till sina principer mycket om den debatt vi hade för en stund sedan om bilacciser. Debatten kommer att upprepas när vi senare skall behandla energioch miljöskatt. Det har sagts här att det pågår ett omfattande utredningsarbete, och det är naturligtvis riktigt. Förväntningarna på det arbetet är stora. Det är viktigt att vii Sveriges riksdag vågar fatta beslut, vilket jag tidigare har varit inne på, när det gäller principen att differentiera i skattesystemet och stimulera bl.a. med miljöpolitiska utgångspunkter. Från centerns sida tillstyrker vi också propositionens förslag om en höjning av den allmänna energiskatten på lättdiesel. Det är med utgångspunkt i principiella synpunkter som vi gör det. Vi bedömer inte att lättdiesel är det stora greppet när det gäller att minska utsläppen av t.ex. aromatiska kolväten. Som framgår av utskottsbetänkandet har det också funnits vissa osunda inslag på oljemarknaden när det gäller just lättdiesel. Däremot noterar jag, herr talman, att det när det gäller lättdiesel — som inte är ett typiskt nytt framsteg vad gäller miljövänliga bränslen — finns ett större stöd i riksdagen för differentiering. Centern har två reservationer fogade till detta betänkande. En reservation gäller elbilar. Vi hävdar samma princip som tidigare, dvs. att man skall kunna differentiera, stimulera och gynna miljövänliga fordon och bränslen. Vi bedömer och ser elbilen som en viktig del och ingrediens i utvecklingen av nya miljövänliga fordon. När det gäller motorsågsbränsle har vi en reservation tillsammans med folkpartiet och vpk. Det har bedrivits en hel del forskningsarbete om 65 motorsågsbränsle för att få bort halterna av aromatiska kolväten. Denna forskning är ett inslag av framgång för att få fram miljövänliga bränslen. Vi menar att det finns skäl, som tidigare har angetts av Britta Bjelle, för att skattemässigt favorisera motorsågsbränslet ur hälsooch miljösynpunkt. Slutligen har vi från centerns sida i ett särskilt yttrande berört en motion om differentierad bensinskatt. Vi vill i det yttrandet understryka att vi ställer upp på principen om differentiering, men vi är inte säkra på att just det som anges i den socialdemokratiska motionen är den väg som man skall välja. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 10.

Herr talman! Jag har blivit tvungen att ersätta Paul Lestander i denna fråga, och jag hoppas att jag kan säga ungefär det han hade tänkt säga. Men först vill jag göra en personlig kommentar. Jag ser att det i politiken och här i kammaren formas många allianser — en del av ovanligt slag. Det finns både heliga och oheliga allianser, och jag vet inte vad man kan säga om den här. En författare sade en gång att det viktiga inte är var man kommer ifrån, utan vart man är på väg. Vänsterpartiet kommunisterna och moderaterna har antagligen kommit från olika håll, men vi är just nu på väg åt samma håll. Båda våra partier yrkar avslag på regeringens proposition om lättdieseln. Vi anser att gällande regler bör kvarstå. Vi inom vpk har framför allt tryckt på miljöaspekterna. I betänkandet sägs att det finns osunda inslag. Man vill emellertid behålla den skillnad som finns men göra den mindre. Vi anser att det här finns en risk för att man begår det gamla kardinalfelet med barnet och badvattnet. Vi tror att det finns andra vägar att gå för att komma till rätta med de påtalade osunda inslagen. Vi anser att miljöskälen i stadstrafiken talar för att vi behåller denna skillnad i beskattningshänseende, och jag yrkar därför bifall till reservation 1. Moderata samlingspartiet har kanske en mer teknisk motivering när det gäller utredningsarbetet. Vi har i en annan reservation, nr 3, också lagt tekniska aspekter på drivmedelsbeskattningen och miljöprofilen. Jag yrkar bifall till denna reservation. Vi menar att denna fråga bör ses i ett stort och enhetligt sammanhang. Vi kommer snart i kammaren att ånyo få debattera miljöfrågorna även i samband med beskattningen. Vi anser att det borde ha tagits initiativ för att få en miljöprofil på hela drivmedelsbeskattningen i ett sammanhang. Jag yrkar slutligen bifall till reservation 10. Det problem som här tas upp berör en mindre grupp, men det är en grupp som har många arbetsmiljöproblem. Vi menar att vårt förslag skulle kunna vara ett steg i rätt riktning. Med detta vill jag återigen yrka bifall till de tre reservationer till vilka vpk har medverkat.

Herr talman! Om det här samhället alls skall komma i balans med sin ekologiska miljö måste vi ta mycket större hänsyn till de icke förnybara resurserna. Det gäller framför allt fossila bränslen, varav dieseloljan är ett. Förutom resursens ändlighet är det också så olyckligt att förbränning av fossila bränslen ger en ökning av atmosfärens koldioxidhalt, vilket även det definitivt bör undvikas. Naturligtvis är det bättre att använda lättdiesel än Prot. 1988/89:110 vanlig dieselolja, men för bägge liksom för bensin gäller det att större 9 maj 1989 esparing är av nöden. I vår marknadsekonomi är det just ekonomiska Ändrade beskettings: styrmedel som skatter som måste användas, och det är anledningen till mina SSR é F v regler för lättdiesel, reservationer 2 och 4, som jag alltså yrkar bifall till. in .m. Ett speciellt problem uppstår när utlandsregistrerade personbilar ankommer till Sverige. I enlighet med en motion av Carl Frick innehåller reservation 5 ett förslag om vägtrafikskatter att tas ut med schablonbelopp av utlandsregistrerade bilister med belopp som beror av om de kör bensineller dieseldrivna bilar. Jag yrkar bifall till den reservationen. Ett missförhållande har uppkommit sedan man övergav den kilometerrelaterade beskattningen av förmånen att ha fri bil från sin firma. Nu används ett belopp som är relaterat till bilens inköpspris och som är avsett att motsvara ett visst schablonvärde. Detta innebär att man kör så mycket man vill för samma beskattning, vilket ökar mängden onödig körning både inom och utom tjänsten och därmed utgör en negativ faktor för miljön. Jag yrkar bifall till reservation 6. Jag vill också yrka bifall till reservation 8, moment 9, i vilken uppmärksamhet ägnas det faktum att vissa landsting, nämligen de som innehåller storstäder, har särskilt stor andel biltrafik och är värst utsatta när det gäller bilolyckor. Deras sjukvårdskostnader på grund av biltrafiken blir således abnormt höga, och i reservationen föreslås att de skall ha rätt att ta ut en landstingskommunal drivmedelsskatt. Slutligen vill jag yrka bifall till en reservation, som jag inte undertecknat, nämligen centerreservationen 7 angående elbilar. Det framstår numera som fullständigt klart för mig att elbilarna är en möjlighet som måste uppmuntras så mycket som möjligt och att skattebefrielse vore en hjälp för dem.

Herr talman! Jag vill också, i likhet med Lars Bäckström, inledningsvis konstatera att vi allt oftare får se oheliga allianser i skatteutskottet. Det har vi under en tid konstaterat. Det är inte alls ovanligt att det skrivs gemensamma reservationer av vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiet. Månde det vara så att vänsterpartiet kommunisterna i skatteutskottet är på väg åt höger? Det återstår att se. Det betänkande som vi nu behandlar är föranlett av en proposition om ändrad energibeskattning på fotogen med tillsats som möjliggör s.k. lättdiesel. Skillnaden mellan s.k. lättdiesel å ena sidan och motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja å andra sidan beror egentligen närmast på tidigare politiska överenskommelser för att finansiera vissa investeringar, som riksdagen fattat beslut om. Det är faktiskt av den anledningen som skatteskillnaderna uppstått. Det har alltså inte varit frågan om miljöpolitiska hänsyn. Nu har det dessutom visat sig att — något som riksskatteverket mycket starkt påtalat — just dessa tillsatser för att framställa lättdiesel används på ett sätt som medfört mycket osunda inslag på oljemarknaden, dess värre i allt större utsträckning. Det är också av den anledningen som just beskattningen på lättdiesel har brutits ut från övrig energibeskattning. Karl-Gösta Svenson ställde en fråga till mig. Han kunde inte förstå skälet 67 till skatteförändringarna. Jag kan bara svara att vi i det fallet är i mycket gott sällskap. När det gäller beskattningen av lättdieseln finns det en mycket stor majoritet i denna kammare, som ställer sig bakom propositionen. Både centern och folkpartiets företrädare stöder propositionsförslaget. Miljöpartiet vill dessutom gå ännu längre än regeringen. Till betänkandet har också fogats en rad reservationer, som bygger på motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Jag vill, herr talman, för att tjäna tid inskränka mig till att hänvisa till de motiveringar för yrkandena om avslag på dessa motioner som anförs i betänkandet. Vi har i riksdagen som praxis att vi, när utredningar har tillsatts, bör invänta resultatet av utredningsarbetet innan vi fattar beslut. Jag tänker då närmast på den miljöavgiftsutredning som arbetar. Vi kan förvänta oss att en rad förslag kommer att föreläggas riksdagen för beslut under en mycket nära framtid. Jag vill dock, herr talman, kommentera reservationen om motorsågsbränsle, som undertecknats av utskottets representanter för vpk, centern och folkpartiet. Jag kan i och för sig hänvisa till utskottets skrivning som är mycket bra. Vi sympatiserar mycket starkt med motionen men anser att det här i hög grad rör sig om en arbetsmiljöfråga. Enligt vår mening bör denna inte lösas med hjälp av skattesubventioner. I stället tycker vi att det finns skäl att i det här läget ställa krav på arbetsgivarna och också på tillverkarna. Vid en interpellationsdebatt försäkrade också finansministern att han är utomordentligt intresserad av att ta tag i frågan och försöka hitta en lösning. Också vi är helt med på detta. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag konstaterar att Bo Forslund yttrade att den energibeskattning som vi för närvarande har är en finansieringskälla för statliga utgifter och inte alls baserad på de skadliga miljöeffekter som förbränning av bränsle kan ha. Det är, hette det, hög tid att vi får en ändring av beskattningen på det här området. Här hade socialdemokraterna möjligheten att ge en signal till en ny inriktning. Av handlingarna i ärendet framgår det ju tydligt att lättdiesel är miljövänligare än den vanliga dieseloljan. Därför borde man inte ha valt att höja skatten och försämra möjligheterna att nyttja detta bränsle. I tätorterna finns det ju miljöproblem, i synnerhet i Stockholm på grund av intensiv busstrafik. Här finns det egentligen ingen utredning — det har inte ens förts någon diskussion — om fördelarna med att i hög grad använda lättdiesel. Denna användning verkar vara stimulerande, eftersom riksskatteverket har blivit oroligt över ett alltför stort utnyttjande och kanske ett något felaktigt utnyttjande. Totalt skulle det kanske kunna bli en samhällsekonomisk förtjänst genom att miljön skyddas vid större användning av det här bränslet, som ju inte är så skadligt för vår omgivning. Det är beklagligt att varken regeringen eller skatteutskottet har med någon utredning, men Bo Forslund har kanske några synpunkter i frågan.

Herr talman! Ledamoten Bo Forslund var orolig över att vpk i skatteut 9 maj 1989 skottet skulle glida till höger. Jag är västkustbo och jag kan försäkra att vi inte kommer att glida med den höga vindhastighet som socialdemokratin har haft under de senaste åren. Som västkustbo vet jag också att man ibland måste kryssa för att komma någon vart. I sådana fall kryssar vi gärna. Men babordsvarianten har vi fast förankrad. Om man då kryssar ihop med moderaterna på så sätt att vi tillsammans kan finna att det går att avslå en skattehöjning på lättdiesel är det ju bra. Vi alla är ju överens om att lättdieseln är något av det mest miljövänliga jämfört med andra alternativ. Då tycker jag inte att det är så obehagligt att sitta i högerburen— kanske är det moderaterna som sitter i vänsterburen. Vi kan diskutera vem som har hittat kornet den här gången. Det här står vi ut med, men det är klart att Bo Forslund hellre skulle vilja ha vpk som något slags släpankare som man gör som man vill med. Det är ju behagligare för regeringen, men ni kommer inte att få det så, även om ni önskar det. Man får inte alltid det som man önskar sig. Jag kan garantera att vi kommer att hålla babordskursen, men vi kommer att kryssa så snart vi får tillfälle. Om motorsågsbränslet skriver utskottet att det kan finnas bättre metoder, men det finns ju också ett ordspråk som säger att det bästa aldrig får bli det godas fiende. Finns det bättre metoder skall jag inte motsätta mig dem. Men det här är en metod. Kan vi få två goda metoder, blir ju resultatet dubbelt så bra. Återigen: Moderaternas och vpk:s reservation i vad gäller lättdiesel kommer inte att försämra stadsmiljön i Stockholm. Det är jag alldeles övertygad om. Tack!
Herr talman! Bo Forslund sade att man när det gäller motorsågsbränslet kanske borde tala mer med tillverkarna. Jag kan börja med att säga att frågan om bränsle för motorsågar kan verka liten, men å andra sidan innebär det ju stora kostnader för samhället för varje individ som faktiskt mår mycket dåligt eller blir sjuk av verksamheten. Man har ju kunnat konstatera att skogsarbetarnas besvär har ökat under de senaste åren. Detta i sin tur beror på att man numera framställer bensin med någonting som heter krackning. Man använder alltså en sämre råprodukt vid framställning av bensin. Eftersom en försämring för dem som arbetar med motorsågar har skett under de senaste åren, måste man ju göra någonting nu. Man kan inte vänta på nya lösningar. Under 1988 har man kommit fram till att det finns ett bränsle som är bra och som förbättrar arbetsmiljön för dem som håller på med skogsarbete. Då kan jag inte förstå att man inte så snart som möjligt ser till att bränslet finns i handeln. Eftersom man vet att framställningen är dyr och att det är få liter som det kommer att röra sig om, vet man också att det blir svårt att få någon att tillhandahålla produkten. Ett sätt att sprida produkten skulle då kunna vara att ta bort skatten. Eftersom det inte är fråga om några stora kostnader men att det skulle förbättra arbetsmiljön, tycker vi att det vore rimligt att ta bort skatten. Detta är ett konkret förslag. Socialdemokraterna har ju inget förslag.
Herr talman! Visst kan man, som Bo Forslund säger, avvakta ett viktigt pågående utredningsarbete. Men med erfarenhet av socialdemokraternas ambitioner på det miljöpolitiska området — det långa, vackra talet utan åtgärder — blir man litet otålig, eftersom det finns konkreta åtgärder att vidta redan i dag. Sedan till motorsågsbränslet. Det är ju en arbetsmiljöfråga, ett av de stora flaggskepp som socialdemokratin har kommit med. Bo Forslund sade att man skall ställa krav på arbetsgivarna och tillverkarna. Men vilka krav skall vi ställa? Jo, krav på att använda miljövänligare motorsågsbränslen, och då gäller det ju att hitta stimulanser. Det finns även andra motorsågsbränslen, rapsolja och liknande. Visa litet vilja att gå en bit på vägen och stimulera miljöinsatser!
Herr talman! Till Bo Forslund vill jag säga att det är viktigt att nu ta itu med trafiken. Det räcker inte med att bara referera till utredningar. Det är klart att vi skall ta hänsyn till utredningar och deras resultat, men det är också så att man inom utredningarna är lyhörd för vad som händer i riksdagen. Om riksdagen gör ett klart uttalande i den aktuella frågan, är det mycket möjligt att växelspelet fungerar så att utredningarna verkligen tar hänsyn till detta och påverkas av det. Till slut några ord om motorsågsbränslet. Vi i miljöpartiet har inte ställt oss bakom reservationen i fråga. Kan inte Bo Forslund instämma i att motorsågsbränsle bör förbjudas om det nu är farligt ur arbetsmiljösynpunkt? Man skall inte styra sådana här verksamheter med hjälp av skatter, utan man skall förbjuda sådant som är farligt, och sedan får det kosta att använda mindre farliga bränslen.
Herr talman! Till Lars Bäckström vill jag säga att det är klart att man måste kryssa ibland. En kryssning kan ju vara både upplyftande och spännande. Jag har i skatteutskottet märkt att Lars Bäckström också har upptäckt detta. Till Karl-Gösta Svenson: Vi är ju alla inställda på att vi kommer att få en ändrad energibeskattning. Men för den skull skall väl inte riksdagen vara förhindrad att rätta till de kanske värsta avarterna eller, som i detta fall, ett osunt användande av tillsatser i syfte att minska beskattningen. Det är ju också av den anledningen som denna proposition har kommit till stånd. Jag tycker att det är ett friskhetstecken att man när man ser att något inte står rätt till, något som gör att man känner en utomordentligt stor oro över utvecklingen, att man då aviserar om missförhållandet. Detta är ju vad riksskatteverket har gjort i nämnda fall. Vid sådana tillfällen måste regeringen vara så pass handlingskraftig att man kan rätta till det hela. Till Britta Bjelle, Håkan Hansson och Lars Bäckström: När det gäller motorsågsbränsle är vi i sak överens; det vi är oense om är metoderna. Vi socialdemokrater i utskottet och regeringen tar verkligen denna fråga på allvar, detta framgår också av skrivningen i utskottets betänkande. Men, mina vänner, varför skall vi alltid skattesubventionera miljöförbättringar? Jag menar att det är fel väg. Finansministern har också givit uttryck för detta, Prot. 1988/89:110 och därför gör han nu stora ansträngningar för att hitta andra former för att 9 maj 1989 komma till rätta med dessa problem. z ERA a Lä å R ; Andrade beskattnings Gösta Lyngå frågar om man skall förbjuda motorsågsbränsle. Personligen RR . är GE ä Se regler för lättdiesel, menar jag att den åtgärden måhända är den riktigaste, om man via mim arbetarskyddsstyrelsen och andra organ finner att motorsågsbränslet ger upphov till sådana skadeverkningar att det utgör ett men för hälsa och liv.

Herr talman! Till skillnad från mig så tycker tydligen Bo Forslund att det är ett friskhetstecken att hämma användningen av miljövänliga bränslen.
Herr talman! Bo Forslund säger att det skiljer i metoderna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Det är riktigt. Men här har vi reservanter ett förslag på hur vi kan underlätta att ett miljövänligt bränsle för motorsågar kommer ut på marknaden. Bo Forslund har ju själv inget förslag, och i avvaktan på att ett sådant finns borde man väl underlätta för dem som håller på med denna verksamhet ute i skogen eftersom vi vet att de mår dåligt. Så länge det inte finns något bättre förslag borde väl socialdemokraterna ändå kunna stödja ett förslag som de anser vara sämre — huvudsaken är väl att de som arbetar i skogen får ett bättre bränsle att använda sig av.
Herr talman! Jag tycker att det var en mycket intressant upplysning Bo Forslund kom med när han undrade varför vi skall subventionera miljöinsatser. Detta gör mig ännu mer orolig inför de kommande skatteutredningsförslagen och behandlingen av dessa. Det innebär alltså att vi inte skall använda skattesystemet för att stimulera miljöinsatser. Mönstret känns igen från energiområdet och försöken att få fart på alternativa energikällor: det händer ingenting. Slutsatsen är att Bo Forslund vill vänta med arbetsmiljöinsatserna på detta område till efter det att utredningen har lagt fram sina förslag och dessa har behandlats i riksdagen.
Herr talman! Jag konstaterar att det kommer att hända väldigt mycket på energibeskattningens område. Jag hoppas att mina meddebattörer är lika positiva i de kommande debatterna, när vi skall fatta beslut om finansiering och beskattning av åtgärder i syfte att få en bättre miljö.

Herr talman! Förslaget att omorganisera myndigheterna som handlägger ärenden rörande vapenfri tjänst är inte bra — trots att det har varit föremål för ett omfattande utredningsoch remissförfarande. Några mycket viktiga synpunkter från remissinstanserna beaktas inte. De personer som gör vapenfri tjänst utgör fortfarande en minoritet bland de värnpliktiga — en minoritet som inte vill kompromissa med sin mänskliga natur och bära vapen i syfte att skada sina medmänniskor. Egentligen är detta det enda naturliga förhållningssättet. Majoriteten — vi som har kompromissat — får passa oss väldigt noga så att vi inte ytterligare försämrar de vapenfrias rättstrygghet och därmed trampar på vår egen mänsklighet. Vi har i dag ett prövningsförfarande som av många upplevs som kränkande för den personliga integriteten. Prövningsförfarandet bör förenklas därhän att vapentjänst eller inte blir den enskildes val. Samtidigt kommer vi kanske under lång tid framöver att ha behov av en krigsmakt. Inom miljöpartiet tror vi att problemet kan få en konstruktiv lösning genom införande av ett samhällstjänstesystem. Detta skulle omfatta alla, män som kvinnor, och bestå av arbete inom vården av människor, natur och samhälle, men även arbete inom civilt och militärt försvar. Den stora fördelen skulle vara jämställdhet; jämställdhet mellan könen och jämställdhet mellan olika slags arbeten, vilka behövs för att värna vårt samhälles fortbestånd. Jag är övertygad om att man i ett sådant system kan finna lösningen på konflikten mellan vapentjänst, vapenfri tjänst och totalvägran. Mellan dessa finns en mycket grundläggande konflikt som vi inte får blunda för. Nu går det inte att ordna ett samhällstjänstesystem från det ena året till det andra — utredningar och överväganden tar tid. Vad skall vi göra i väntan på detta? Jag gladde mig storligen åt folkpartimotionen med förslag om att avslå propositionen mot bakgrund av att man borde ompröva prövningsförfarandet innan man ändrade myndighetsstrukturen. Tyvärr fullföljde inte folkpartiet sitt avslagsyrkande med en reservation till betänkandet. Herr talman! Jag har för miljöpartiet de grönas del tagit upp förslaget om prövningsförfarande som ett motiv för avslag. Jag hoppas på stöd för avslagsyrkandet från alla som vill förenkla prövningsförfarandet, även om man inte tror på samhällstjänstemodellen. Det kanske tyngsta argumentet mot den föreslagna myndighetsförändringen är att det är fel att slå samman den prövande myndigheten, vapenfrinämnden, med nämnden för vapenfriutbildning, vilken är verkställande. Om man ändå gör så måste man vara ytterligt noggrann med vem som skall överpröva de beslut som denna sammanslagna myndighet fattar. Då känns det definitivt fel att lägga överprövningsförfarandet hos en ny domstolsliknande myndig het, totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Denna skall handlägga alla värn Prot. 1988/89:110 pliktsärenden, och det måste naturligtvis bli så att den får en militär 9 maj 1989 dominans eftersom merparten av ärendena kommer att beröra vanlig vapentjänst. Överprövningen av den tilltänkta vapenfristyrelsens beslut borde ske vid domstol, som t.ex. kammarrätten i Jönköping har sagt i sitt remissyttrande. Jag har i motion föreslagit att de vanliga tingsrätterna skulle anlitas, med tanke på deras allmänmänskliga kompetens och personkännedom. Utskottet menar att detta skulle ge olika behandling av olika värnpliktiga. Nåja, det är ju vad propositionen föreslår på ett värre sätt — just att lägga samman prövande och verkställande myndighet för de vapenfria. Men de som får vapentjänst får prövningen hos värnpliktskontoren och verkställigheten hos andra myndigheter, nämligen de militära förbanden. Vilka skäl anförs då för att man skall göra den här omorganisationen? Det är mycket svårt att få fram det, tycker jag. Under utskottsbehandlingen har jag inte kunnat finna att det har kommit fram några ytterligare skäl. Man talar i propositionen om att små myndigheter ger dåliga karriärmöjligheter och att det har gjort att arbetsförhållandena vid berörda myndigheter har blivit dåliga. Jag häpnar. Kan detta vara ett skäl för att gå till riksdagen och begära lagändringar av stor betydelse? Det måste ju finnas ett helt batteri av personalpolitiska åtgärder som myndigheter och regering kan använda —- om det är detta som är problemet. De verkliga skälen måste vara andra. Det vore intressant om någon kunde upplysa om detta. Det intresserar säkert fler än mig. Jag kan respektera om man vill spara 2,5 milj.kr. per år på driftskostnader genom att sammanlägga myndigheterna — men inte som skäl för att man samtidigt ger de vapenfria en sämre rättslig ställning. Herr talman! Jag kan tänka mig att man inom socialdemokratin fortfarande har en viss övertro på stordriftens välsignelser. Men vad har fått folkpartiet att ändra sig? Nåväl, beslutet är inte fattat än. Jag yrkar bifall till min och miljöpartiet de grönas reservation i detta ärende.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande 1988 89:110. Försvarsutskottet har — med undantag av miljöpartiets företrädare — nått fram till en enig ståndpunkt, och jag vill därför först yrka bifall till försvarsutskottets hemställan och avslag på den reservation som miljöpartiet avgivit. Herr talman! Försvarsutskottet säger inledningsvis: ”Den allmänna värnplikten innebär en skyldighet för svenska män att delta i landets väpnade försvar i krig och vid krigsfara samt att genomgå utbildning med syftet att ge den värnpliktige förmåga att lösa uppgifter i det militära försvaret.” Försvarsutskottet säger emellertid vidare: ”Skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring är dock inte utan undan I3 tag. Enligt 1 § lagen om vapenfri tjänst kan en värnpliktig få tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst i stället för värnpliktstjänstgöring, om det kan antas att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den värnpliktiges allvarliga personliga övertygelse att han inte kommer att fullgöra värnplikten.” Den enskilde får tillstånd till vapenfri tjänst av vapenfrinämnden och ytterst av regeringen, dvs. försvarsdepartementet.

Till den nämnden för man sedan de ärenden som prövas av värnpliktsnämnden i Stockholm, och värnpliktsnämnden avvecklas således. Den nya nämnden =— totalförsvarets tjänstepliktsnämnd — lokaliserar man till Stockholm. Enligt propositionen bör reformen träda i kraft den 1 januari 1990, eller vid en tidigare tidpunkt efter den 1 juli 1989 om regeringen så bestämmer. Herr talman! I propositionen säger statsrådet att han vill utreda det nuvarande prövningsförfarandets effekter. Utskottet har då inhämtat att en särskild utredare har tillsatts med uppgift att redovisa resultatet före 1989 års slut. Statsrådet anför också i propositionen att ansökningar om vapenfri tjänst i fortsättningen bör handläggas inom en annan myndighetsram än den vapenfrinämnden utgör. Och han pekar på att en i det närmaste enig remissopinion ställer sig bakom kravet på en reform. Han vill alltså hos en myndighet samla de arbetsuppgifter som för närvarande fullgörs av vapenfrinämnden och nämnden för vapenfriutbildning. Försvarsutskottet har också anslutit sig till denna uppfattning. Sedan säger statsrådet följande, som jag tycker är mycket viktigt: ”Jag för min del anser det utomordentligt angeläget att den som med hänvisning till sin inställning till vapenbruk inte anser sig kunna fullgöra värnpliktstjänstgöring får en saklig och rättvis prövning av sin ansökan om vapenfri tjänst. Garantier för detta skapas genom utformningen av lagstiftningen och genom sammansättningen av det organ som har att göra själva prövningen.” Försvarsutskottet menar att det är angeläget med lekmannamedverkan i den nya vapenfristyrelsens prövningsverksamhet. Uppgiften för myndighetens styrelse att leda myndigheten är emellertid avskild från prövningsverksamheten enligt vapenfrilagen. Detta motiverar särskilda åtgärder för att garantera att lekmannarepresentanter får ett avgörande inflytande vid prövningen av ansökningar om vapenfri tjänst. Beslut om avsteg bör enligt utskottets mening endast få fattas av den delegation som försvarsministern räknar med. Liksom denne finner utskottet lämpligt att låta principerna för sammansättningen av vapenfrinämnden vara vägledande också när det gäller lekmannadelegationen. Låt mig även få säga några ord om totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. I propositionen lämnas en utförlig motivering till att avslagsbeslut beträffande framställning om vapenfri tjänst bör prövas av en ny myndighet i stället för som nu av regeringen. Det är nämligen så, att regeringen sedan länge strävar efter att delegera beslutanderätten i ärenden av löpande karaktär till myndigheterna och att det inte finns något behov av en politisk styrning av praxis i fråga om prövning utifrån reglerna i vapenfrilagen. Försvarsutskottet vill beträffande tjänstepliktsnämnden betona vikten av att kvalificerade jurister ingår som ordförande och vice ordförande i nämnden. Beträffande den reservation som miljöpartiet avgivit i denna fråga vill jag avslutningsvis anföra följande. Miljöpartiet talar om införande av en allmän samhällstjänsteplikt för både män och kvinnor. Detta har aldrig riksdagen accepterat, och jag tror inte att riksdagen vill acceptera det nu heller. Och beträffande prövningsförfarandet talar man om att en allmän underrätt skulle komma in vid prövning av ärenden, vilket skulle kunna leda till olika beslut beroende på var man bodde i landet. Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till försvarsutskottets hemställan i detta ärende.
Herr talman! Fattar jag Ingvar Björk rätt — att det som skäl till att man går med på den här propositionen anförs att regeringen har lovat att utreda prövningsförfarandet, och att det skulle vara något i viss mån nytt? Men om man tror att det verkligen blir en effektiv utredning här, vill jag säga att man ju från ert parti i sådana fall alltid brukar vara väldigt mån om att avvakta utredningar. En utredning kan ju komma fram till att det behövs en helt annan myndighetsorganisation. Jag förstår tyvärr inte riktigt det motivet. Det är naturligtvis svårt att införa en allmän samhällstjänsteplikt. Det är en mycket radikal omställning, och Ingvar Björk tror inte på det. Det må så vara, men det måste i alla fall vara en öppen fråga. Som jag sade förut måste vi försöka hitta konstruktiva lösningar på detta. Innan dess skall vi inte göra onödiga förändringar, som i varje fall kan medföra att de som önskar vapenfri tjänst känner sig otryggare.

Herr talman! Jag tror att vi med det vi nu har kommit fram till får en bättre ordning än vi har haft hitintills. Det är också min övertygelse att den prövning som nu görs skall leda fram till ännu bättre resultat. Jag vill särskilt peka på vad försvarsministern säger i detta sammanhang, nämligen att även de vapenfria har vissa rättigheter och att dessa rättigheter också skall bli tillgodosedda.

Värderade talman! I årtionden har folkpartiet arbetat för att de vapenfria tjänstepliktigas situation skall förbättras. Vi har riktat stark kritik mot det prövningsförfarande som är underlag för beviljande av vapenfri tjänst. Vi tycker att det är ovärdigt vår upplysta tid att unga män sätts i fängelse för att de inte vill utbilda sig för att döda människor i krig. Folkpartiet har aktualiserat ett alternativt prövningsförfarande där den värnpliktiges huvuddokument i ansökan om vapenfri tjänst är en skriftlig förklaring. Vi har uttryckt det så, att den förklaringen skall vara tydlig i fråga om lagens centrala punkter och klart redovisa-att ansökan bygger på en allvarlig personlig övertygelse. I ansökan om vapenfri tjänst bör också ingå någon form av intyg, som styrker tilltron till den värnpliktiges allvarliga övertygelse. En målsättning med prövningsförfarandet bör vara att huvudansvaret för ställningstagandet vilar på den värnpliktige — och inte som nu på en utredares förmedling av och tolkning av den värnpliktiges övertygelse. När proposition 1987/88:81 — om ändring av lagen om vapenfri tjänst — kom för mer än ett år sedan, kunde vi glädja oss åt att försvarsministern där skrev att han då tyckte att tiden var mogen att göra den utvärdering av prövningsförfarandet som folkpartiet, fredsrörelsen och många kyrkor så länge önskat. Vi är besvikna över att det löftet inte blivit infriat under de mer än 15 månader som gått sedan det gavs. När proposition 1988/89:110 om handläggning av ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst m.m. presenterades för riksdagen, väckte folkpartiet en motion, i vilken vi föreslog att propositionen skulle avslås. Vi väntade på den utlovade utredningen om prövningsförfarandet, som jag nyss nämnde. Vi tyckte att det därför var olämpligt att just nu sätta i gång en omorganisation av och en flyttning av de myndigheter som handlägger vapenfriärenden. Vi förutsätter nämligen att en utredning om prövningsförfarandet skall resultera i ändrade rutiner för handläggning av vapenfriärenden. Att då ”röra om” i organisationen verkar mycket oöverlagt. Först när försvarsdepartementet i försvarsutskottet kommenterade motionerna i ärendet fick vi veta att regeringen nu beslutat om den utredning av prövningsförfarandet som försvarsministern lovade i proposition 1987/88:81. Trots att väldigt mycket talar för att beslutet om organisationsändring och flyttning från Stockholm till Karlstad borde vänta tills utredningen om prövningsförfarandet är klar, tillstyrker folkpartiet nu just dessa ändringar. Vi har nämligen fått veta att oron på de här aktuella arbetsplatserna är så stor, att en uppskjutning av beslut om propositionens förslag skulle innebära olidliga arbetsförhållanden för dem som nu inte vet, om de skall våga vara kvar i tjänst eller för säkerhets skull söka något annat arbete så snart som möjligt. I ett särskilt yttrande har folkpartiet kortfattat förklarat sitt handlingssätt i detta ärende. Värderade talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Jag tror att en allmän samhällstjänst kommer att införas. Frågan är inte om, utan när. Det finns många angelägna uppgifter en sådan grupp skulle kunna utföra i samhället. Det betänkande som vi nu debatterar handlar om vapenfri tjänst. Jag såsom pacifist tycker att det är oerhört viktigt att man behandlar den frågan med respekt och förståelse. Det gäller ju inte att undandra sig sitt ansvar för sitt land och sitt folk, vare sig under fredstid eller orostid. Varför skall man då behöva motivera varför man inte vill bära vapen? Jag anser att man inte skall behöva motivera det. Det skall kunna räcka med ett kortare förfarande eller ett kort brev, där man säger att man inte vill bära vapen av samvetsskäl eller därför att man inte vill lära sig att döda andra människor. Vid krig, krissituationer eller ockupation blir inte de vapenfria utan uppgifter. Samhället fungerar trögare under sådana förhållanden. Då kan de här unga männen vara till god hjälp. Den verkliga kampen borde i dag inrikta sig mot miljöförstöringen såväl i vårt land som i andra länder. Jag anser därför att u-landstjänst är ett effektivt fredsoch miljöarbete. Den som gör u-landstjänst fostras dessutom till att klara krissituationer och nya okända förhållanden. Det är något som kan vara till stor nytta i hemlandet vid en ockupation eller ett krigstillstånd. Det är på samma sätt viktigt att ha kunskaper om naturvård när ett land hamnar i en svår situation då det inte råder normala förhållanden. De som har arbetat inom naturvården lär sig att förstå hur det fungerar t.ex. inom kärngårdar och skogsvård. Man håller på att plocka bort de vapenfrias arbete med lågstadiebarn, mellanstadiebarn och yngre tonåringar. I stället skall de bara arbeta med små barn och gamla. Vi vet dock att man behöver evakuera barn under krigstid. Vem skall då vara med barnen? Lärarna räcker inte till i det fallet. De vapenfria skulle här kunna få en viktig uppgift. Jag yrkar bifall till vår reservation. Vi vill avskaffa prövningsförfarandet i dess nuvarande form. Det förslaget har emellertid inte gått igenom. Så länge förfarandet finns kvar borde det ligga under NVU och inte föras över till vapenfristyrelsen i Karlstad. Det finns en stor risk att antalet totalvägrare kommer att öka. Jag har haft kontakt med sådana grupper. De är mycket upprörda över den här förflyttningen och menar att vapenfri tjänst inte längre är ett alternativ för dem. De kommer att bli totalvägrare. Det är väl ändå inte detta vi vill åstadkomma? Jag anser att de skall ta sitt samhällsansvar och göra vapenfri tjänst, men inte totalvägra. Vi bör inte ta den risken. Detta förfarande bör hållas helt utanför det militära försvarets område. Som tidigare nämnts bör det ligga under NVU.

Anslag för anskaffning Herr talman! Detta transportflygplan bör inte köpas. Det skall kosta 70 milj.kr. Det låter ju som mycket pengar. Men det kostar alltid att resa, och det är inte av ekonomiska skäl som jag yrkar på avslag och har reserverat mig mot detta förslag. Det finns två andra, som jag ser det, mycket starka skäl emot. Man kan för det första ta upp detta med säkerheten. Det anförs som ett skäl för inköpet att man skulle kunna få ett plan som var säkerhetsmässigt mycket bättre utrustat, som skulle kunna ledas bättre i luften osv. Det kanske kan ligga någonting i det. Men det farliga, ur säkerhetssynpunkt, är att man så att säga lägger för många ägg i samma korg. Vi skall inte skapa feta mål för terrorister, liksom vi inom vårt försvar skall undvika att skapa feta mål. Jag tror därför inte att säkerheten på något sätt främjas av att man köper ett eget plan. Det vore bättre att sprida ut transporterna på den reguljära trafiken eller chartra plan när det behövs. Det andra skälet mot detta förslag är miljöriktig representation. Det står i förslaget att planet skall ges ett representativt utförande. Det framgår tydligt av propositionen att planet skall användas, flygas runt, glänsa och vara vackert i många länder. Visst skall vi visa upp oss och representera och tala om att Sverige är bra. Men då skall vi göra det på ett sätt som visar att vi är bra. Det betyder inte särskilt mycket hur mycket ett enstaka flygplan släpper ut vid de resor som görs. Jag har emellertid under dessa månader i riksdagen förstått att detta med symbolfrågor är mycket viktigt. Det är viktigt hur man ser ut, hur man är klädd osv. Det är också viktigt hur man beter sig när man är ute och representerar, om man använder det allra smutsigaste och mest miljöstörande kommunikationsmedel vi har i dag. Detta bör gå att lösa på annat sätt, så att man i större utsträckning använder järnvägen. Det fanns ju en ganska fin kungavagn på Gustav V:s tid. Det skulle gå att använda järnvägen en hel del inom Europa. Det går också att använda fartyg. Man behöver inte ha så bråttom när man är ute och representerar. Jag förstår naturligtvis också att man, som samhället ser ut i dag, måste flyga mycket. Men vi skall inte representera genom att flyga, utan vi flyger därför att vi är tvungna. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att det finns två mycket starka skäl att spara dessa 70 miljoner, dels hänsynen till säkerheten, dels att vi skall föregå med gott exempel på miljöområdet. Jag yrkar bifall till miljöpartiets reservation.

Herr talman! Det framgår med all tydlighet av miljöpartiets motion och av Paul Ciszuks anförande att miljöpartiet inte är trakterat av att flyga. Jag måste ge det erkännandet att det är fullt logiskt att man i detta fall inte vill köpa ett flygplan för bl.a. vissa representativa ändamål. Så långt är vi överens. Paul Ciszuk tillstår avslutningsvis att han förstår att man måste flyga ganska mycket. Då begriper jag inte vilka intressen man tillgodoser om man flyger på ett annat sätt och gör det svårare för den typ av representation utomlands det här handlar om. Jag börjar efter detta anförande att tro att det ligger litet sanning i att miljöpartiet egentligen är anhängare av att man skall ta ett steg tillbaka och göra det litet stökare, litet krångligare, i stället för att se sanningen i vitögat och acceptera situationen sådan den är. Det flygplan som vi nu har för dessa ändamål kallas ibland Rörposten, ibland Tuben, ibland någonting annat. Det är föga överraskande att de som begagnar det har ansett att det, om man nu skall representera Sverige utomlands, inte är någon nackdel om man kan stå uppi planet och rent av kan komma ut ur planet bärande hatt. Nu kan Paul Ciszuk säga att det väl inte är särskilt viktigt, och det är det väl egentligen inte. Men om vi nu skall förbättra situationen innebär det plan vi nu köper, en Saab 340, med den inredning och de säkerhetsförutsättningar som är angivna i köpet, att Sverige flyttar positionerna framåt. Det är inte, som sades i anförandet nyss, att välja det mest smutsiga kommunikationsmedlet. Det är helt enkelt ett sätt att vara medi tiden. Detta har för utskottets majoritet, för alla utom miljöpartiet och Paul Ciszuk, varit vägledande. För den skull, herr talman, delar jag utskottsmajoritetens uppfattning och yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag sade att jag förstår att man behöver flyga en del. Arne Andersson i Ljung framställer det nu som att det skulle vara ett inkonsekvent resonemang. Men det är en viss skillnad mellan att skaffa ett eget plan, ett statsflygplan, som man alltid är ute och åker med för Sveriges del, och att hyra in sig på de vanliga linjerna eller tillfälligtvis chartra ett plan. Man använder inte alls flyget för att visa upp sig på samma sätt, utan man använder det mera därför att man är tvungen, och när man kan använder man andra kommunikationsmedel.
Herr talman! Jag har aldrig tänkt den befängda tanken att vi skulle resa utomlands och visa upp vår Saab 340 såsom varande det finaste i världen. När representanter för vår regering, för vårt kungahus osv. reser ut, är det för att representera Sverige. Då har vi i utskottet inget som talar för att de är bättre representanter för Sverige om de åker båt ett antal dygn och kommer fram i sämre skick. Det är helt enkelt fråga om moderna människor i modern tid. Det tycker jag att ni skulle acceptera. Det är egentligen inte så mycket som skiljer oss åt, så mycket mer som vännen Paul Ciszuk ändå tillstår att vi måste flyga ganska mycket. Låt oss då acceptera den verklighet som råder, att vi har ett omodernt plan som inte fyller tidens krav. Nu reparerar vi den bristen, så att friden kan sänka sig över Sverige och vi åter är i lugn och harmoni med varandra.